Fru talman! Jag håller helt och hållet med Erling Wälivaara. Vi säger egentligen samma sak. De resurser jag tänker på är just resurser i form av fler vuxna i skolan. Det ska vara fler lärare och fler vuxna så att man inte lämnar någon enda elev utanför. De som lämnas utanför och inte får det behov av stöd som de har tillgodosett är t.ex. de som vi nu ser som underkända i betygsstatistiken. De har fått betyget Icke godkänd och hålls utanför. Det är i den gruppen vi hittar de utagerande eleverna, de som bråkar och på olika sätt protesterar mot den verksamhet som de inte är delaktiga i. De måste kunna komma in i skolans arbete. Det är de vuxna - lärarna, specialpedagoger osv. - som behöver ta tag i problemen. Men det återspeglar naturligtvis också samhället utanför. Vi har ett samhälle som är något besvärligare att hantera i dagens situation än vad det var för 30-40 år sedan. Mobbningsprogrammen är viktiga. Lagstiftning mot mobbning är viktig. Det gäller nu för kommunerna att se till att skolorna verkligen arbetar med problemen. Jag tror att det blir allt lättare att klara av dem i takt med att resurserna kommer. Det är svårt när man är för få på en skola att sköta t.ex. vaktarbetet och sådana frågor. Man har inte tillräckligt många lärare eller personer ur personalen ute på skolgårdarna för att se vad som händer och ordentligt ta tag i frågorna direkt när problemen dyker upp.
Fru talman! All expertis är överens om att de tre första åren i ett barns liv är oerhört viktiga. Det är då grunden för värderingar och det empatiska tänkandet inplanteras i barnen. Det är väldigt farligt om vi bara gör mobbningsproblemet till ett skolproblem och anser att det är där som problemet helt plötsligt uppstår. Expertisen säger att det har byggts upp redan före förskoletiden i tidiga barnaår. Jag tycker att det är väldigt bra att Gunnar Goude också delar uppfattningen att vi måste se på helheten. Jag blir då lite villrådig. Hur kan maxtaxan åstadkomma att man får mer tid för barnen?
Fru talman! Maxtaxan är ju inte till för att lösa det problemet. Däremot är de kvalitetsförstärkningar på 500 miljoner per år ett litet bidrag till att öka lärartätheten på förskolorna där barngrupperna nu är för stora för att man ska kunna hantera de problem som Erling Wälivaara talar om. Förskollärarna säger ofta att de på förhand kan tala om vilka barn som kommer att bli problembarn i skolan. Då menar de antingen de som kommer att få svårigheter med läs och skrivundervisningen eller de som är blivande mobbare. Jag vet inte om det är sant eller inte, men jag tror, precis som Erling Wälivaara, att man kan åstadkomma mycket goda resultat genom en bra förskola och genom att göra det möjligt för de föräldrar som vill ha sina barn i förskolan att placera dem där. Då är naturligtvis maxtaxan ett medel, men den ändrar ju ingenting på undervisningssidan. Maxtaxan gör det möjligt för fler föräldrar att utnyttja förskolan. Det är riktigt som Erling Wälivaara säger, att de tre första åren är viktiga. Vi i Miljöpartiet delar uppfattningen att det är hemmiljön och den nära kontakten med föräldrarna som är det viktiga. Förskolan kan vara ett komplement för dem som inte har möjlighet att vara hemma med barnen. Barn upp till tre år har inte så stort behov av den sociala situation som förskolan erbjuder. Det är mera den dagliga vuxenkontakten och samtalet med vuxna under språkutvecklingen som är viktigt. Men vi har nog en samsyn när det gäller de tidiga barnaårens betydelse för en bra personlighetsutveckling.

Herr talman! Naturligtvis är det väldigt viktigt, som skolministern säger, att elever får hjälp och stöd så tidigt som möjligt. Det bygger på att vi har ett utvärderingssystem som gör att vi upptäcker när elever behöver hjälp tidigt. Ett viktigt inslag, inte det enda, i detta utvärderingssystem är betygen, därför att betygen är en klar information om att du har nått målen eller att du ännu inte har nått målen men med hjälp kan nå målen. Jag ställde i mitt anförande en fråga om betygen. Även Lennart Gustavsson ställde en fråga om betygen fast utifrån ett annat perspektiv. Mot bakgrund av de senaste årens diskussioner om betygens vara eller inte vara, om betygsgränser i de nationella proven, om att avskaffa kravet på betyget Godkänd för att komma in på gymnasieskolan skulle jag vilja höra - och jag tror att många är intresserade av att höra - hur skolministern ser på betygens framtid. Jag skulle också vilja höra i dag, med tanke på allt som har hänt den senaste tiden, vilka lagändringar och förordningsändringar skolministern överväger för att stärka arbetet mot mobbning och för att göra mer kraftfulla insatser möjliga.

Herr talman! Alla pengar som vi får möjlighet att föra över till skolan behövs. Men vi anser att pengarna skulle kunna användas mycket bättre. Det är nämligen så att en bra skola kostar pengar. Men en dålig skola kostar ännu mer pengar. Om vi fick rätta till de brister som vi talar om i övriga motioner skulle de här pengarna göra mer nytta. Vi har ju också haft yrkanden om hur pengarna ska användas. Det har ju en viss betydelse vad man säger även utanför det här huset om man är minister eller riksdagsman. Skolministern sade på partikongressen att hon inte trodde att betygen skulle vara kvar i grundskolan, i varje fall inte som urvalsinstrument. Jag har inte fått något riktigt svar på om de ska vara kvar eller inte. Jag har inte heller fått något riktigt svar på vad det innebär att de inte ska vara kvar som urvalsinstrument. För mig är det väldigt viktigt, även om alla ska få sitt förstahandsval tillgodosett, att man är godkänd, att man har uppnått godkända kunskaper i de ämnen som man ska läsa vidare på gymnasiet. Ska den ribban vara kvar eller kommer den att tas bort? Det finns nu ett förslag om att ta bort det kravet. Det är viktigt hur betygen ska användas i det sammanhanget. Sedan efterlyser jag fortfarande ett svar på frågan om vilka lagändringar och förordningsförändringar för att stödja arbetet mot mobbning och våld i skolan som skolministern funderar på i de här dagarna.

Herr talman! Ingegerd Wärnersson pratade här om att vi inte ska sänka kunskapskraven i skolan utan att det är vägen dit som vi ska ändra. Det tycker jag är jättebra. Jag håller helt med om den inriktningen. Sedan pratar också skolministern sig varm för att skolan ska bli mer elevanpassad än i dag och att man ska följa upp med en individuell planering utifrån varje elev. Det tycker jag är väldigt bra. Men det finns en sak som jag funderar över. Centerpartiet har också den här inriktningen. Men vi säger att vi därmed också ska slopa tidsstyrningen. Vi vill införa en kunskapsrätt. Det är kunskapen och inte tiden som ska styra. Håller Wärnersson med om den inriktningen också?

Herr talman! Visst finns det en flexibilitet i dag som man skulle kunna utnyttja. Problemet är för det första att detta inte görs. För det andra är det inbyggt med så många andra delar. Det blir ingen möjlighet till flexibilitet. Vi ser ju grundskolan som ett helhetspaket med våra tre reformer. Det är många delar som kommer in, de individuella studieplanerna, kunskapsrätten och annat. Då blir det ett annat steg, en annan typ av flexibilitet. Jag tror att det är oerhört viktigt att skolministern är tydlig och visar inriktningen och tankesättet när det gäller hur vi ska arbeta så att skolorna också kan följa det här. Min andra fråga handlar om KY och platserna. Jag vet att regeringen har tänkt att det ska komma ett antal nya platser. Hur mycket är man beredd att utveckla KY och hur många platser kan man tänka sig? Då menar jag inte bara i det första steget utan framöver. Kommer man att försöka förändra den ganska strikta fördelning som råder så att det finns en möjlighet om det händer saker i en kommun, t.ex. hemma i min kommun Kumla, att fler får komma in och gå en KY när man ser att det finns ett direkt behov?

Herr talman! Ministern säger att hon inte förstår Tomas Högström när han säger att det inte är nödvändigt med de här personalförstärkningsanslagen, personalförstärkningspengarna. Jag har inget emot att landets skolminister citerar mig i riksdagsdebatten. Jag skulle dock önska att hon gjorde det korrekt. Något sådant har jag nämligen inte sagt. Jag dessutom redovisat att vi anslår motsvarande det som regering gör för budgetåret 2002 just utifrån synsättet att de här tjänsterna nu är inrättade. Däremot överför vi motsvarande anslag som regeringen, i det närmaste i alla fall, för budgetåren 2003 och 2004 utifrån uppfattningen att varje skola, varje verksamhet ska göra sina prioriteringar. Då kan vi konstatera att dessa prioriteringar kommer att variera. Det är ju där själva utvecklingspotentialen ligger. Det är ju där kraften ska tas till vara. Och då måste vi också ge dem möjligheten att disponera dessa pengar. Vad regeringen gör och vad skolministern är ett tydligt exempel på är att man leker rektor men från en nationell nivå. Och det är det som är skolans problem i dag. Det handlar om att tillåta professionen att göra sina överväganden. Då går det inte att detaljstyra på det sätt som skolministern gör.
Herr talman! Vi är helt överens om att det är viktigt att makten verkligen ska ligga på den enskilda skolan och att vi ska ha ett decentraliserat system. Också sett från kommunernas sida tror jag att det kan bli bättre genom att man ger större möjligheter för den enskilda skolan att ta hand om budgetansvaret men också sin egen profilering. Anledningen till att regeringen den här gången valde att öronmärka pengar var att vi vet att det i de allra flesta kommuner har skett nedskärningar som har lett till en brist på personal. Därför var det viktigt, också för att vi ska kunna uppfylla de mål som riksdagen har slagit fast, att vi ger en möjlighet via personalen. Däremot har vi inte styrt vem som ska gå till vilken skola. Den enskilda skolan har själv fått bestämma vilket behov man har. När jag nyss redovisade de tjänster som har tillkommit så varierar de mycket. Det beror på att en del skolor behövde en specialpedagog. Andra sade att det kanske var viktigare med en bibliotekarie. I fråga om detta är det alltså decentralisering. Det är också tanken att det ska vara på det sättet.
Herr talman! Det var intressant att skolministern sade att hon tror på ett decentraliserat system samtidigt som hon centraliserar det genom att just öronmärka pengarna. Det visar väl på ett ganska dåligt förtroende för de verksamheter som ändå har den uppgift som vi alla anser vara så väsentlig. Det är dessutom märkligt med tanke på att ministern har stått här och sagt att hon tror mycket på individuell planering för varje elev. Detta sägs samtidigt som hon detaljstyr. Hela syftet med individuell planering för varje elev är nämligen också att varje verksamhet ska få anpassa resurserna efter varje elevs behov. Och det som ministern ger uttryck för här går de facto inte ihop.
Herr talman! Vi är fortfarande helt överens om hur arbetet ska bedrivas. Regeringen lämnar statsbidrag till kommunerna. Detta finns i den kommunala påsen. Vi har valt att fram till 2006 utöka detta stöd. Det kommer ovanpå de pengar som finns i den kommunala påsen. Och då har vi sagt att dessa pengar ska användas till en ökad måluppfyllelse för skolan. Jag har stort förtroende för kommunpolitiker, och jag förväntar mig att det som vi har bidragit till inte ska hindra att kommunerna tillför ytterligare medel till de kommunala och till de fristående skolorna.
Herr talman! I mitt anförande tog jag upp två frågeställningar. Jag ska upprepa dem och kanske omformulera dem. Först och främst säger regeringen själv att förskolereformen är ett första steg mot en avgiftsfri förskola. Och när man talar om ett första steg har man troligen också tänkt på kommande steg. Min fråga är därför: Hur ser regeringen på nästa och kommande steg i fråga om förskolereformen, där målet ska vara en avgiftsfri förskola? Sedan har jag också fått klart för mig att vi inte får några klara besked i fråga om betygen. Men jag kan ju formulera frågan på följande sätt: Menar ministern att betygen och deras utformning styr verkligheten i skolan? Utifrån svaret på detta kan jag fråga: Styr de på ett positivt eller på ett negativt sätt?
Herr talman! Lennart Gustavsson frågar när nästa steg mot en avgiftsfri förskola ska ske. Jag skulle i stället vilja säga följande. Hur ska det ske? Vi har nu sexåringar, femåringar och fyraåringar som har möjlighet till tre timmars avgiftsfri förskola. Är nästa steg att gå nedåt i åldrarna? Det vet jag inte. Är nästa steg i stället kanske att sexåringarna, femåringarna eller fyraåringarna ska få fler timmar? Jag tycker att det är detta som vi ska diskutera. Jag har själv ingen uppfattning om hur det ska se ut. Men jag tycker att det är den diskussionen som är viktig att föra också i ett annat perspektiv, nämligen vilka förstärkningar vi vill göra i föräldraförsäkringen, osv. Lennart Gustavsson frågade om det är positivt eller negativt med betyg. Jag tror att så länge som vi har haft betyg och så länge vi kommer att ha betyg så ankommer det på den enskilde hur man upplever detta. Om den som får tillbaka ett betyg där man inte har fått papper på att man har klarat de mål som var uppsatta inte samtidigt har fått en ordentlig genomgång av vilka kunskaper man äger utan bara får papper på vad man inte kan, så tror jag inte att betygen känns bra. För den som får tillbaka ett betyg där man har fått ett bra resultat, så kanske det känns som en stimulans och att man har lyckats och nått ett högt betyg. Att använda sig enbart av ett betyg som ett bekräftelsedokument i skolan går inte. Det är oerhört viktigt att vi har en annan typ av dokumentation, att vi för ordentliga utvecklingssamtal och att vi har den ständiga bekräftelsen på var man befinner sig i det vardagliga arbetet i skolan.
Herr talman! Jag kan lova att vi från Vänsterpartiet kommer att återkomma i dessa frågor i debatter, förslag och diskussioner. Eftersom detta är den sista budgetdebatten under denna mandatperiod - jag vet att vi har en del projekt kvar att göra under denna mandatperiod - skulle jag bara vilja tacka för samarbetet och önska en god jul och ett gott nytt år.
Herr talman! Jag vill önska Lennart Gustavsson, samtliga ledamöter som är från utskottet och som har deltagit och givetvis all personal och herr talman en god jul.

Herr talman! I det lilla barnet finns så mycket framtid, liksom det hos dess föräldrar finns ett oerhört stort hopp om att kunna ge barnet det bästa. För mig är det viktigt att kunna verka för att enskilda människor ska kunna förverkliga sina drömmar och ideal. Många politiska företrädare, även i denna kammare, betonar vikten av mångfald och valfrihet. Men många gånger uppfattar jag att vi ändå menar så olika. Med utgångspunkt i just valfrihet och mångfald är det några delar i detta betänkande som jag vill ta upp. Låt mig börja med våra yngsta medborgare - det lilla barnet som nyfött ligger i de stolta föräldrarnas famn. Alla föräldrar har olika ambitioner och visioner för just sitt barn. Snart kommer tiden då de ska börja göra sina första val. Ska man fortsätta att vara hemma med barnet ett tag till eller ordna barnomsorg, och hur ska den i så fall se ut? Min utgångspunkt är att det är föräldrarna utifrån sina ambitioner och möjligheter som vill göra valet och vi som politiker som ska ge dem förutsättningarna. Herr talman! Därför har jag några frågor till ministern när det gäller mångfald och valfrihet. På vilket sätt ökar småbarnsföräldrarnas valfrihet när enbart vissa får mer ekonomiskt utrymme och andra inget alls genom genomförandet av maxtaxan? Vad är poängen med att undergräva förutsättningarna för alternativ, t.ex. föräldrakooperativ? På vilket sätt kommer kvaliteten i verksamheten att tryggas när barnen stannar längre på dagis, fler söker sig dit och allt förre förskollärare finns att få tag på? Nej, maxtaxan är fel åtgärd för att komma till rätta med familjers, som man säger, trånga ekonomi. Jag känner full sympati för alla de småbarnsföräldrar som kämpar ekonomiskt och som knappt har pengar kvar till månadens slut. Men då är det skatterna som ska sänkas så att fler kan leva på sin lön i stället för på bidrag och subventioner. Vi moderater har gemensamt med de övriga borgerliga partierna föreslagit ett barnkonto, särskilda grundavdrag för varje barn i familjen och avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. På så vis ges alla, inte bara vissa, möjlighet att själva påverka sin omsorg efter just sina egna drömmar och visioner. Men, herr talman, barnen har en förmåga att växa, och nu är det snart dags för dem att börja i skolan. Just möjligheten att vara delaktig påverkas i allra högsta grad när vi får välja skola. Om detta har Tomas Högström tidigare talat, liksom om vikten av att resurserna följer eleven. Jag ska därför i stället ta upp en annan del, nämligen skolans utveckling. Skolutvecklingen gagnas av att alternativ pedagogik utvecklas. Om detta är de flesta överens. Om vi menar allvar med att det behövs olika pedagogiker i förskolan och i grundskolan är det, anser jag, anmärkningsvärt att regeringen ännu inte löst frågan om examinationen av Waldorflärare. När ska regeringen se till att de som utbildas vid Rudolf Steinerhögskolan får en erkänd lärarexamen? Herr talman! Inom skolan måste elever, efter sina drömmar, kunna få en chans att förverkliga sig. För några tar det lite längre tid. Somliga kräver ju särskilt stöd såväl ekonomiskt som personellt. Men gemensamt för alla elever är att de, om de ges chansen att välja en skola där de själva anser sig kunna utvecklas mest, känna trygghet och få kvalitet, trivs och gör resultat. Därför är det anmärkningsvärt att blinda och synskadade elever med multifunktionshinder i dag saknar tillräckligt bra möjligheter att studera vidare efter grundskolan. Det är viktigt att det som ett alternativ inrättas ett riksgymnasium för just dessa barn. Av samma anledning kvarstår vårt krav om att riksdagen bör upphäva beslutet om att avveckla Ekeskolans fasta skoldel. Vi menar att staten i vissa fall behöver ta ett större ansvar för svårt funktionshindrade elever; detta för att minimera risken att eleverna inte ges tillräckliga möjligheter utifrån sina speciella förutsättningar. Dessa barn har ju också drömmar. Herr talman, låt mig avsluta med att ta upp något som berör alla inom förskola och grundskola. · Om det ska finnas en mångfald och om det är viktigt med valfrihet, behövs det då inte fristående alternativ? · Om vi vill ha en kvalitativ skola och erfarenheterna säger att fristående skolor procentuellt sett satsar mer på lärarlöner och läromedel än de kommunala skolorna, behövs då inte friskolor?

Ett sådant socialdemokratiskt förslag kommer i alla fall vi att avvisa. Jag hoppas att skolministern också har insett situationen - om hon nu menar allvar med detta med valfrihet och mångfald - och går tillbaka och ger finansministern en rejäl politisk bakläxa!

Herr talman! Åldersgränser i nöjeslivet gör att ungdomar i 20-årsåldern inte kommer in på alla evenemang trots att de är myndiga. De släpps inte in på en del ställen därför att de anses stökiga. Varför har det blivit så, och vad har i så fall gjort dem stökiga? Jag är övertygad om att alla barn föds snälla, men vi ger dem inte rätta förutsättningarna för att kunna fortsätta att vara snälla. Under uppväxten har de inte blivit sedda, och deras åsikter har inte respekterats. Det skapar en otrygghet som kan leda till att de blir stökiga; då blir de i alla fall sedda. CUF, Centerns ungdomsförbund, har skrivit en rapport om detta, Ungdomsfrid. Där lyfts frågor fram om attityder som man möts av i tonåren. Ungdomarna känner sig diskriminerade därför att de inte får vara delaktiga i beslut som rör deras vardag. De överöses av reklam och filmer som talar om hur ungdomar ska se ut, vilket i många fall leder till att ungdomar drabbas av anorexi eller bulimi. De börjar också intressera sig för sexualitet men får knapphändig information i skolan. Den otrygghet för många ungdomar som det här leder till gör att en del börjar reta sina kamrater. Mobbning uppstår. Andra testar droger för att visa sig tuffa eller därför att de tror att de kan bygga upp sitt självförtroende. Vad har då detta med dagens utbildningsdebatt att göra? Ja, skolan har ett stort ansvar när det gäller att förmedla kunskap till eleverna. Vi i Centerpartiet beskriver i vår utbildningsmotion hur vi anser att det ska gå till. Där lyfter vi bl.a. fram våra tre reformer som Sofia Jonsson tidigare redogjort för. För att vara mottaglig för inhämtande av kunskap måste eleverna må bra. Jag måste, herr talman, börja med att tala om de små barnen när jag beskriver hur vi i Centerpartiet vill ge eleverna trygghet och bästa möjliga förutsättningar för att vilja skaffa sig goda kunskaper i olika ämnen. Det hela börjar redan när barnet är nyfött. Om barnet inte först lär sig krypa blir det väldigt svårt att lära sig att gå. Det innebär att den sensmotoriska träningen är väldigt viktig. I dag är det många föräldrar som i ett tidigt skede sätter sina barn i gåstol. Det gör att musklerna i nacke osv. inte blir tillräckligt tränade. Hjärnforskaren Matti Bergström säger: Det gäller att skapa kaos i hjärnan. Då får man ordning på hjärnan, och det gör att man blir mottaglig för kunskap. Kaos i hjärnan får man genom att röra sig. Bråkiga barn i förskolan eller skolan är kanske bråkiga därför att de inte har utvecklat alla sina muskler. Ett barn i matkön vänder sig kanske med hela kroppen när någon bakom pratar. Musklerna gör att armarna följer med. Barnet slår ut maten och upplevs som bråkigt trots att något sådant egentligen inte är bakgrunden till det hela. Sedan får barnet lätt stämpeln att det är ett bråkigt barn. På något sätt måste man kanske fortsatt leva upp till det, eller också kan det vara musklerna som fortfarande gör att det blir det här problemet. Det är alltså väldigt viktigt att all personal som jobbar med små barn har kunskap om hur väsentlig den sensmotoriska träningen är. Med de stora barngrupper som vi nu ser att det blir i förskolan kan man undra hur man ska klara av att leva upp till allt detta och hinna kolla av allt som saknas hos olika barn; detta trots att kunskapen finns. Och med det beslut om maxtaxa som nu kommer att träda i kraft finns risken att gruppstorleken ökar och att barnen blir längre tid i förskolan. I Göteborg har man redan haft försök med detta. Den utvärdering som gjorts, visserligen efter en kort tid, visar just på det som vi på den borgerliga sidan befarar, nämligen att fler barn stannar längre tid på dagis eller i förskolan. Det är alltså inte så att föräldrarna tycker att det är praktiskt att ta hem barnen, utan många kan tycka att de hinner handla och klara av olika uppdrag innan barnet hämtas. Den maxtaxa som ska genomföras kommer att genomföras i stort sett i hela landet. Det är mycket svårt att säga nej till den. Självklart vill alla ha billig barnomsorg. Även högavlönade, som tjänar på maxtaxan, vill givetvis ha det. Som vi i Centerpartiet och övriga på den borgerliga sidan ser saken måste ju också kvaliteten vara bra. Kommer det att kunna bli så? Och hur är det egentligen med finansieringen av maxtaxan? Jag vet att inte bara vi i Centerpartiet är oroliga, utan det finns också socialdemokratiskt styrda kommuner där man är orolig. På Socialdemokraternas kongress sade finansministern att han skulle kolla upp det här. Han visste inte riktigt om det fanns en kostnadstäckning för allt detta. Det känns lite oroligt. Vi har ett annat förslag, som tydligt och bra förklarats av Erling Wälivaara. Catharina Elmsäter Svärd var också lite grann inne på detta med barnomsorgskonto. Därför tänker jag inte ytterligare beskriva det. Den som vill läsa mer kan läsa våra motioner eller reservationstexten. Jag kan berätta lite grann hur det kan komma att slå. Min hemkommun, som är socialdemokratiskt styrd, består av fem stora skoldistrikt. I ett av dem kommer man att skära ned nio tjänster i förskolan trots att 60 barn står i kö. I ett annat distrikt skär man ned tio tjänster, 80 barn står i kö. Sammanlagt kommer man i min hemkommun att skära ned 70 tjänster i förskola och skola. Då verkar det inte vara speciellt mycket bevänt med hur det blir med regeringens pengar. Det låter så bra att man ska tillskjuta några miljoner, men verkligheten blir dessvärre inte så mycket bättre. Det är så mycket annat som drar pengar i kommuner och som gör att man inte får det att fungera på det sätt som man har tänkt sig. Följden blir också att väldigt många barn som får gå i de stora grupperna säger till sina föräldrar på morgonen: Mamma, jag har ont i halsen, ont i huvudet. Det säger de bara därför att de inte vill gå till förskolan. Det har vi inte upplevt förut. Eller också säger de: Jag vill hellre fara till farmor eller mormor. Det är inte den barnomsorgen som vi från Centerpartiet vill se. Jag tror att det är många socialdemokratiska politiker som är själva oroade. I min kommun vice ordföranden i skolnämnden att sluta till jul med motiveringen: Jag har tappat gnistan. Efter valet slutar ordinarie ordförande. Det är bara att hoppas att det inte blir socialdemokratiskt styrt efter nästa val, för vem ska man sätta dit som ordförande? Det är ingen som vill ta på sig det. Det är bättre att vi borgare tar över och löser det på det sätt som vi vill ha det. Det finns t.o.m. förskollärare som har så stora grupper att en enda förskollärare kan ha nio barn under 2 1⁄2 år. Vad är det för omsorg? Hur ska man hinna upptäcka om barnen extra hjälp med språket? Agneta Lundberg sade förtjänstfullt i sitt anförande att det är viktigt med språkutveckling och att det ska vara likvärdigt för alla. Men jag oroar mig för hur man ska hinna upptäcka vad som behöver göras och hur man ska ha möjligheter att sätta in resurser. Centerpartiet har avsatt 1,2 miljarder extra just till dyslexi och diskalkyli, alltså läs och skrivsvårigheter och mattesvårigheter. Det är därför att vi vill att alla barn ska få möjligheter. Det ska inte behöva bli som med en elev som jag hade. Jag testade honom för att se om han var dyslektiker. Fallskärm är för många ett positivt ord, inte minst var det det för några ord sedan när det gäller löner. Man kunde få fallskärmarna att falla ut. Den här eleven läste: fläskkräm. Jag tänkte i mitt stilla sinne: Tack gode Gud att vi har upptäckt att han har problem, att vi kan hjälpa honom och att han har bra föräldrar som också kan hjälpa till. Han hade inte kunnat hoppa ut med fallskärmsavtal. Han hade riskerat att bli fläskkräm om han inte hade fått den hjälp som han behövde. Jag är orolig för att det kommer att bli många som drabbas av det. Därför vill vi satsa 1,2 miljarder extra och säger att alla barn redan i förskolan ska få träning med det. Herr talman! I de flesta skolorna är nog både elever och personal trygga. Man jobbar med förebyggande arbete och mobbningsplaner. Dessvärre fungerar det inte riktigt överallt. Många jobbar väldigt målmedvetet med det, t.ex. Stordammens skola i Uppsala som jobbar väldigt mycket med drama. Det är ett medel som vi i Centerpartiet tror väldigt mycket på. Det stärker empatin och ökar självförtroendet. Ett bevis på att sådant här kan fungera väldigt bra är t.ex. Rosteriet i Luleå som är en skola för "stökiga" elever. Man säger där uppe: Det måste vara något fel på den vanliga skolan när de kreativa eleverna inte kan gå där. Det är ett led som vi kan se när vi får ta bort timplanerna som låser upp det hela. Idrotten är också oerhört viktig att satsa på.

Herr talman! Jag ska tala om lärarbristen. Vi har redan motionerat om detta inom Folkpartiet. Vi har påpekat att den förlängda lärarutbildningen för akademiker som vill komplettera sina studier för att bli lärare kan slå destruktivt på dessa människors vilja att bli lärare. Jag skulle vilja gå mycket längre än så. Jag har under en lång tid försökt hjälpa akademiker från andra länder som finns i Sverige och som kanske jobbar som städare, som taxiförare eller inte har något jobb alls att komma in i den svenska skolan och tillsammans med dem stött på enorma svårigheter. De här svårigheterna kan sammanfattas i mycket enkla slutsatser. Det saknas helt ett utbud av korta intensiva snabba högskolekurser som skulle öppna vägen för de här människorna in i arbetslivet. Om vi förlänger akademikerutbildningen för lärare med en termin skapar vi en rigid modell till, en svårighet till för människor som skulle kunna tillföra skolan väldigt mycket kunskap och livserfarenhet. Det gäller faktiskt inte bara invandrarakademiker. Det finns en hel rad människor som har goda studier i vissa ämnen men som inte betraktas som behöriga som lärare. Deras inträde i skollivet är lika komplicerat som invandrarnas inträde i skollivet. Vi tar inte vara på det kunskapskapital som finns ute i vardagen. Vi komplicerar sakerna med den nya lärarutbildningen. Jag vet att det finns i utskottets betänkande ett påpekande om en kommande utbildning, en särskild lärarutbildning, för människor som redan finns i skolan men som inte betraktas som behöriga lärare. Dessa ska kunna jobba och utbilda sig samtidigt. Jag undrar vilket resultat den här utbildningen kommer att ge. Det kunskapskapital som jag talar om finns inte i skolan, det finns utanför skolan. Hur ska vi locka människorna som har mycket erfarenhet och kunskap att arbeta inom skolan? Jag såg under år 2000 en sådan stor ansträngning att rekrytera nya lärare. Det var länsarbetsnämnderna som plötsligt skulle rekrytera 1 500 akademiker och snabbt omforma dem till lärare. Resultatet blev rätt så smalt, och misslyckandet är ganska tydligt. Det var 500 människor som rekryterades, alltså en tredjedel, och många av dem hoppade av på vägen. De här insatserna som görs för att göra läraryrket intressant och för att förbättra kunskapen hos människor som kan bli lärare är alldeles för begränsade. Det ingår i den vanliga, komplicerade socialdemokratiska modellen: fyrkantig, med väldigt bestämda regler och normer. Och resultatet blir detsamma: Vi saknar lärare. Men jag tror att vi saknar lärare av en annan anledning också. Då har det inte så mycket med lärarutbildningen att göra, utan med vardagen i skolan. Vi saknar lärare därför att arbetsplatsen skolan är långt ifrån attraktiv. Jag är väldigt ledsen för att behöva säga det. Det borde vara en av de roligaste, mest inspirerande positionerna i arbetslivet att vara lärare. Det är inte så. Jag träffade lärare i går här i riksdagen, två stora grupper, och vi hade ett mycket intressant samtal. De flesta av dem kände sig otrygga. De flesta av dem kände sig lite uppskattade och väldigt förvirrade när det gällde yrkesrollen. Jag vill påminna er om en fras som dök upp i ett politiskt dokument om skolan för inte så länge sedan - jag tror att det var ett år sedan eller så. Då var det Kommunförbundet som plötsligt hade kommit på den lysande idén att vi inte skulle använda ordet undervisning - som om undervisning skulle vara någonting farligt. Bakom alla dessa konstiga uttalanden, bakom denna svåra situation som jag beskriver här, ligger rester av en destruktiv ideologi. Vi hade på 70-talet en skolideologi som grundades på en mycket mörk syn på kunskap, på utbildning, på bildning och på lärarrollen. Det viktigaste som vi kan göra i dag är att höja statusen för läraryrket. Hur gör man det? I diskussionen som ägde rum för inte så länge sedan frågade skolministern vad Folkpartiet vill göra med de pengar som går till skolorna. Jo, vi vill bl.a. att lärarna ska få bättre löner. Det är också ett sätt att visa uppskattning. Men det är inte det allra viktigaste. Den allra viktigaste metoden för att återge yrket den glans det en gång hade har att göra med arbetsatmosfären i skolan. Då vill jag påminna er om några enkla saker. Vi har i Sverige mycket fina arbetsplatser. När jag jämför svenska arbetsplatser inom olika yrken med arbetsplatser i andra länder kan jag bara vara stolt. Jag var t.ex. på olika arbetsplatser tillsammans med ett TV-team från Frankrike, och de franska journalisterna var otroligt imponerade. Men vi var aldrig i en skola. Arbetsplatserna i skolan skiljer sig fundamentalt från alla andra arbetsplatser. Ingen annanstans accepterar vi våld i arbetslivet i vardagen. Det finns fortfarande, tyvärr, skolor i Sverige där man blundar inför det faktum att våld förekommer varje dag. Ingen annanstans i Sverige accepterar man sexuella trakasserier, men vi vet att det finns högstadieskolor där flickorna känner sig mycket illa bemötta av sina skolkamrater. Också det är en förlängning av en gammal ideologisk förvirring. När min son gick i förskolan för länge sedan fanns det i samma grupp barn rätt starka sexåringar som roade sig med att försöka strypa de mindre barnen. Jag blev självfallet väldigt upprörd och frågade fröknarna vad det var som pågick och varför de inte stoppade detta. Jag fick svaret att barn ska lösa sina konflikter själva. Det är klart att jag tog min son från den förskolan. Det är klart att det här var helt fel. Men det har funnits en uppfostringsideologi i Sverige där man har tyckt att man inte ska sätta gränser för barnen, att man inte från första kontakten ska etablera en sådan relation mellan vuxna och barn som grundas på respekt och ömsesidigt hänsynstagande. Det är dit vi behöver komma. Med andra ord: Vill vi ha lärare ska vi höja lärarens status i skolan. Vi ska ha snabba, intensiva, mycket varierade korta utbildningar, som kan öppna vägen för akademiker in i skollivet. Vi ska ha en arbetsplats som respekterar precis samma normer och regler som alla andra svenska arbetsplatser respekterar.

Herr talman! Den 1 juli i år antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade barn med multifunktionshinder att vara hänvisade till sina hemkommuner. Men alla Ekeskolans elever har redan prövats och misslyckats i ett stort antal skolor i sina hemkommuner. Ingenting tyder på att kommunerna har blivit bättre eller tillräckligt bra på att erbjuda undervisning för barn med svåra multifunktionshinder och att därmed behovet av specialskolor skulle ha bortfallit. Herr talman! Ekeskolan finns inte längre, inte ens till namnet. Numera heter det Resurscenter syn Örebro. I nedläggningsdebatten menade skolministern att söktrycket till Ekeskolan var lågt och att den därför inte behövdes, enligt henne. Hon gick t.o.m. så långt att hon bortdefinierade ett tiotal av skolans elever. De fanns inte när skolministern beskrev skolans elevantal, eftersom de enligt henne hade fel ålder. Hon hävdade upprepade gånger att skolan hade 21 elever, trots att bevisligen 31 var inskrivna vid skolan. Skolministern förstod inte att det för många barn med svåra funktionshinder kan finnas en skillnad mellan den fysiska åldern och hur långt man hunnit i utvecklingen. Olika kommunikationshinder gör att det kan ta längre tid att tillgodogöra sig nya saker. Att så är fallet gör att grundskolans längd måste vara flexibel och anpassas efter varje barn. Det är orimligt att unga människor som fortfarande utvecklas ska stoppas från att lära sig mer. Nu bidrog debatten till att göra Ekeskolan känd och till att dramatiskt många fler elever har sökt till Ekeskolan. I våras stod 20 elever i kö till skolan, men bara 10 gavs plats, eftersom skolan inte hade fått pengar så att det räckte till alla. Redan där sveks alltså Socialdemokraternas löfte om att alla barn som behövde det skulle få skrivas in fram till halvårsskiftet år 2001. Det borde möjligen vara ett memento för de partier som hjälpte till att lägga ned Ekeskolan. Alla barn som behövde det fick alls inte skrivas in. Det var dessutom så att finansieringen för de nya eleverna på skolan inte sköts till. Ekeskolan kommer därför att gå med svåra underskott jämfört med den tilldelade ramen i år. Skolan har begärt mer pengar för att klara framtiden, men man vet inte om man kommer att få det. Det saknas inte bara resurser för skolplatser. 120 barn står i kö för att tilldelas utredningspedagog, dvs. för att få sina behov utredda. Många av dessa barn skulle rimligen, efter utredningen, komma att behöva en skolplacering på Ekeskolan, men kommer alltså inte att kunna få det. Herr talman! Socialdemokraterna litar inte på skolans, experternas och föräldrarnas bedömning av barns behov av att gå hela sin skoltid på Ekeskolan. När den fasta skoldelen stängs ska elever enligt riksdagsbeslutet komma till resurscentrumet - det ska finnas kvar i alla fall kortsiktigt - på "visstid". Vad "visstid" innebär råder det dock osäkerhet om. Visstidsbesök borde rimligen vara något annat än sedvanliga utrednings och träningsbesök, som majoriteten skriver om i dagens betänkande. Majoriteten har själv hävdat att visstidsbesök skulle kunna vara i flera år eller kanske t.o.m. hela skoltiden, eftersom skolplikten ska få fullgöras vid ett resurscentrum. Vilken tid det skulle röra sig om skulle få avgöras av Hade skolministern velat delta i en debatt om funktionshindrade och skolan, vilket hon uppenbarligen inte vill eftersom hon inte stannat kvar i kammaren, hade jag frågat henne om "visstid" kan innebära att ett barn får tillbringa hela sin skoltid vid ett resurscentrum. Även om "visstid" skulle innebära just detta, dvs. att man kan gå hela sin skoltid på resurscentrumets mindre skoldel, innebär begreppet i sig osäkerhet för barnen. De måste få veta att de kan lita på att de kommer att få vara kvar. Barnen har nämligen inte ens rätt till visstidsvistelse enligt skolministerns politik, utan det beror på hemkommunens välvilja om barnet får vistas på skolan eller inte. Jag befarar att den kommunala ekonomin i många fall därför kommer att lägga hinder i vägen för barn med funktionshinder. I dag är kommunernas kostnad 175 000 kr per läsår. Nu råder det osäkerhet bland föräldrarna om kostnaden för boendet ska tillkomma utöver detta, eftersom regeringen eller en myndighet som regeringen utser kan ändra denna summa. Om så är fallet kommer förmodligen också dessa visstidsbesök att stoppas. Hade skolministern varit intresserad av att delta i en debatt om skolgång för barn med funktionshinder och därför stannat kvar i kammaren hade jag frågat henne om hon kan ge besked om avgifternas långsiktiga utformning. Vidare måste det redas ut vad som kommer att hända med Ekeskolan. De barn som redan är inskrivna ska ju få gå kvar. Vad händer med ekonomin när intagningen till specialskolan stoppas och verksamheten ska drivas vidare med ett minskande elevantal? Här har inga löften getts. Hade skolministern varit intresserad av att delta i en debatt om skola för barn med funktionshinder hade jag frågat henne om hon är beredd att lova att Ekeskolans barn får gå kvar hela sin skoltid, om de nu hunnit bli inskrivna. Herr talman! Varför ska barn med multifunktionshinder nekas rätten att gå i skolan läsårsvis med klasskamrater i en stabil skolmiljö, och hänvisas till visstidsvistelser? Återkommande byten av klasskamrater, som kommer och går efter kortare eller längre besök, är en källa till förvirring och oro. Detta blir i många fall störande, särskilt för elever med extra behov av trygghet. Många av de barn som regeringen och majoriteten tycker ska komma på visstidsbesök är autistiska. Hur kan någon tro att det är lämpligt att flytta ett autistiskt barn från hemkommunen till visstidsbesök på ett resurscentrum? Förslaget är olyckligt både för de elever som går kvar under specialskolans resterande avvecklingstid och för de elever som förväntas besöka skolan på "visstid". Mycket talar för detta: Ju svårare ett barns funktionshinder eller kombination av funktionshinder är, desto sämre klarar kommunerna i dag att möta barnens behov. Skulle kommunernas förmåga förbättras försvinner behovet av Ekeskolan eller andra specialskolor av sig självt. Det kommer att visa sig genom ett minskat söktryck. Men socialdemokraterna vågar inte låta barnen välja eller föräldrarna styra. Söktrycket ökar, men specialskolorna stängs likväl. 290 kommuner kan inte nå samma kunskapsnivå som en specialskola. Utskottet menar, herr talman, att man står bakom "den viktiga handikappolitiska principen att barn med funktionshinder så långt möjligt skall erbjudas en anpassad utbildning i sin hemkommun och därmed ha rätt och möjlighet att bo hemma med sina föräldrar." Javisst! Men vad gör man om det inte är möjligt och om man därför behöver alternativ? Då blir det problem om alternativen har förtidsavvecklats. Många barn och många föräldrar vill inte ha det på det sättet. Man har prövat och misslyckats i hemkommunerna. De inser bättre än majoriteten att ett barn inte är integrerat bara för att det vistas i samma byggnad som andra barn om det inte accepteras och kan delta i lekar, socialt liv, undervisning eller fritidsaktiviteter. Hur integrerad är man om man är på väg ut med sin assistent och sin rullstol när de andra barnen är på väg in efter rasten? Det är häpnadsväckande, tycker jag, att regeringen tydligen anser att integrerad skolgång inte bara är en rättighet utan fastmer en skyldighet för barnen att uppfylla gentemot staten. Socialdemokraterna förstår inte innebörden av multifunktionshinder - t.ex. vad det innebär för förmågan att kommunicera. Man har konstaterat att döva anses ha ett eget språk och att de därför har rätt till en egen språkmiljö och till specialskolor. Men för blinda och multihandikappade barn finns det också ett eget språk - eget i bemärkelsen helt individuellt. Man använder ett teckenspråk i form av beröring, t.ex., som är alldeles individuellt för det enskilda barnet och för dem som jobbar med just det barnet. Det, om något, är en egen språkmiljö. Det är dessutom en språkmiljö som är oerhört svår att hitta i hemkommunernas skolor. Herr talman! Bättre möjligheter för lite äldre barns och ungdomars skolgång hör till den långa rad av löften som skolministern och majoriteten gav i debatten om Ekeskolan, men som inte har uppfyllts. Blinda och synskadade barn med multifunktionshinder saknar i dag, som en av ytterst få grupper i landet, bra möjligheter att studera vidare efter grundskolan. Ibland saknar de möjligheter att alls studera vidare. Mycket få av dessa ungdomar läser därför vidare. Men de har också, precis som alla andra barn och ungdomar, rätten att gå vidare i sin utbildning och utvecklas i egen takt, oavsett ålder. Därför bör Ekeskolan kompletteras med ett riksgymnasium för blinda och synskadade barn med multifunktionshinder. Alternativet är nämligen att ha det som i dag. För många barn väntar förtidspensionering direkt efter grundskolan. Det är inte ett värdigt förhållande. Likväl har socialdemokraterna inte accepterat tanken på ett riksgymnasium. Utskottet skriver i dagens betänkande att "det naturliga alternativet för dessa elever är den reguljära gymnasiesärskolan på hemorten eller inom samverkansområdet." Det stämmer knappast. Det visar verkligheten. Deras behov är ju precis de samma som för de yngre eleverna, som nu i många fall finns på Ekeskolan. Herr talman! Beslutet att avveckla specialskolan Ekeskolan måste rivas upp. Den ska kvarstå i enlighet med barns och föräldrars val och behov och därtill kompletteras med ett riksgymnasium för barn med dessa behov.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 under punkt 5. Självklart står vi bakom samtliga reservationer som kristdemokraterna är med på. Kristdemokraterna har under flera års tid krävt att ett helhetsgrepp måste tas när det gäller studiefinansiering. Enligt vår mening måste studiefinansieringssystemet vara långsiktigt hållbart och överblickbart både för den enskilde studenten och för samhället. Det ska motverka social snedrekrytering och locka till studier. Ett annat viktigt krav är att systemet måste vara rättvist och inte innehålla fallgropar som motverkar studier eller innebär att studenterna helt plötsligt står utan studiemedel, exempelvis i vuxenstudier eller om de av en eller annan anledning överskrider tolvterminersregeln. Först-till-kvarn-systemet måste förpassas till papperskorgen. Därför har kristdemokraterna år efter år krävt en studiesocial utredning för att öka studenternas trygghet och rättssäkerhet. Nu äntligen har även socialdemokraterna vaknat och insett vikten av en sådan utredning. Socialdemokraternas omvändelse gläder oss, och det tackar vi för. En annan sak som vi under många år har tagit upp i våra motioner är att studiemedel borde utgå under tio månader. I april maj detta år kom det glädjande beskedet att regeringen också vill införa tio månaders studiemedel. Även det vill jag tacka för. Herr talman! Kristdemokraterna anser vidare att alla ungdomar i gymnasial utbildning, såväl de som går i gymnasiesärskola som de som går i den vanliga gymnasieskolan, ska omfattas av samma studiestödssystem och garanteras rätt till tre års gymnasiestudier som eleven får förlägga när hon eller han själv vill mellan 16 och 25 års ålder. Med dagens system kan nämligen en särskoleelev i värsta fall få ca 25 000 kr mindre per år jämfört med den som går i den vanliga gymnasieskolan. Detta är diskriminerande och djupt orättvist. Kristdemokraterna har i olika sammanhang tagit upp frågan med utbildningsministern. Nu skriver utskottet i sitt ställningstagande att Utbildningsdepartementet håller på att ta fram direktiv till en utredning som ska se över frågan om studiestöd för elever i gymnasiesärskolan. Det vore glädjande om vi här i kammaren kunde få en försäkran om att en sådan utredning kommer, gärna också ett besked om när den kommer. I så fall vill jag säga tack en tredje gång. Avslutningsvis vill jag, herr talman, bara snabbt redogöra hur kristdemokraterna vill utforma studiestödssystemet. Vi vill se ett nytt heltäckande studiestödssystem med en ny struktur. För studerande på gymnasienivå föreslår vi en höjning av studiemedlen till 1 050 kr per månad under tio månader. För studerande mellan 25 och 55 år som saknar grundskoleeller gymnasiekompetens föreslår vi ett skattefritt bidrag som motsvarar hundra procent av totalbeloppet i studiestödet, ca 7 500 kr, under den del av året som studier bedrivs. Den studerande ges därutöver möjlighet att komplettera med en lånedel på upp till 3 000 kr per månad. För studerande vid universitet och högskolor föreslår vi en höjning av bidragsdelen i ett första steg till 36 % av totalbeloppet. Vi föreslår också att det s.k. inkomsttaket avskaffas. Kristdemokraterna anser att principen att lån ska återbetalas ska gälla. Ett annat viktigt krav från oss är att en möjlighet till dispens från tolvterminersregeln införs. De tidigare dispensreglerna bör återinföras. För yrkesverksamma föreslår vi att studiefinansieringen ska ske genom speciella utbildningskonton. Till slut ska jag ta upp korttidsstudiestödet. Vi anser att det inte ska fördelas av LO, TCO och Sisus. Enligt vår mening är det fullkomligt oacceptabelt att låta facket fördela statliga medel eller skattebetalarnas pengar. Vi vill avskaffa stödet och i stället anslå För tids vinnande stannar jag här. Tack för ordet!

Herr talman! Studiemedelssystemet anses vara den största enskilda orsaken till den sociala snedrekryteringen. För att underlätta för människor att ta steget in i högre utbildning vill Centerpartiet reformera hela studiestödssystemet, eftersom vi ser att regeringens system inte är hållbart och inte löser de problem som finns i dag. Vårt förslag innebär lika delar bidrag och lika delar lån inom ramen för det oförändrade totalbeloppet, alltså en 50-50-princip. I förening med Centerpartiets skatteförslag och ett höjt fribelopp kommer det här att möjliggöra för stora grupper att minska sin lånebörda redan under studietiden. Därmed blir det också lättare för personer från studieovana hem att ta steget in i den högre utbildningen. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 3 under punkt 5 och slutligen säga att jag är väldigt glad åt att regeringen äntligen har vågat ta steget och insett studenternas studiesociala situation och ska införa en studiesocial utredning. Det krävdes några övertalningar och ett hårt arbete, men nu ska den komma under våren.
Fru talman! Ett fungerande studiestöd är naturligtvis viktigt för att alla ska ha en chans att studera. Ekonomin ska inte hindra dem som har intresse och fallenhet för studier. Folkpartiet har i sin motion föreslagit en rad förändringar, en del omedelbara och en del på sikt. Vi vill omedelbart höja totalbeloppet med ca 2 000 kr om året. Utgifterna för studenter har ökat med datorinköp osv. Vi vill omedelbart ha en högre fribeloppsgräns, så att man kan arbeta utan att studiemedlen urholkas. På sikt ska den här begränsningen avskaffas helt. Det ska löna sig att arbeta även för studenter. Vi vill införa ett treterminssystem, så att studiemedel kan betalas ut under tolv månader, så att de som vill plugga intensivt ska slippa jaga sommarjobb. Vi vill ha ett flexibelt system med peng per poäng. Lyckas man dåligt ett år och kanske bara tar 5 poäng ska man ändå få lite studiestöd. Vi vill också ha generösare dispensmöjligheter. En sjuksköterska ska t.ex. ha möjlighet att, om han eller hon vill, utbilda sig till läkare. Vi vill också att servicen ska bli bättre på CSN. En viktig symbolisk men säkert också i praktiken bra åtgärd vore att införa omvända straffavgifter, så att CSN får betala ut straffavgifter när utbetalningen kommer för sent, vilket vi har fått alltför många exempel på att den gör. Dessa förslag finansierar vi bl.a. genom att göra ändringar i vuxenstudiestödssystemet, så att samma principer ska gälla lika för alla och att inte vissa grupper med hög a-kassa ska få extrapengar av staten. Däremot väntar vi med spänning på att regeringen äntligen ska komma med ett förslag om avdragsgillt sparande i kompetenskonton. Herr talman! Jag tror att detta var en kort sammanfattning av Folkpartiets politik, denna sena timme. Jag avslutar med att yrka bifall till Folkpartiets reservation 2 under punkt 5.

Herr talman! Miljöpartiet har som vision att införa studielön. Det skulle förbättra den ekonomiska situationen för de studerande. Det skulle också automatiskt leda till att de studerande fick tillgång till det socialförsäkringssystem som anställda i övrigt har tillgång till. Det är en vision som det skulle kosta väldigt mycket att genomföra. I väntan på att vi hamnar i ett läge där vi skulle kunna klara av det har vi alltså stött utvecklingen av studiemedelssystemet. Som ett resultat av vår samverkan med regeringen har det alltså kommit ett nytt studiemedelssystem där bidragsdelen är höjd. Det här för med sig ökade kostnader, och dessa finns i årets budget. Självfallet står Miljöpartiet också bakom budgetförslaget på den punkten. Vi ser naturligtvis också med glädje att det nu kommer en studiesocial utredning, vilket är den andra biten i det krav Miljöpartiet har ställt upprepade gånger under de senare åren. Jag vill inskränka mitt anförande till detta i denna sena timme. Jag står alltså bakom utskottets betänkande.

Herr talman! Kraven på kunskap och kompetens blir allt tydligare. Det har också fått sitt genomslag i utbildningsväsendet, inte minst under 1990-talet. Det märks t.ex. i gymnasieskolan, som har byggts ut, liksom i den eftergymnasiala utbildningen. Det som sker i studiestödsbudgeten är en spegling av utbildningspolitiken: Ökar satsningarna på högskole eller vuxenutbildning ökar också behovet av studiestöd. Till de ändringar som hänger ihop med volymförändringar kommer också de förbättringar som har trätt i kraft i studiestödssystemet. Den 1 juli i år skedde en rad förbättringar. Bl.a. höjdes bidragsdelen i studiemedelssystemet, det s.k. fribeloppet, och studiebidraget blev pensionsgrundande. Vi har redan hört utbildningsministern beröra att det rör sig om drygt 4 miljarder i ytterligare satsningar. Sammanlagt handlar satsningarna på studiestöd om 22 1⁄2 miljard nästa år. Tittar vi bara kort på skillnaderna mellan samarbetspartiernas budget och de borgerligas budgetförslag, som har berörts delvis i inläggen hittills, kan vi se att den stora skillnaden, från min utgångspunkt, gäller synen på vuxenutbildningen. I ärlighetens namn ska sägas att Kristdemokraterna inte står bakom besparingarna på vuxenutbildningen, och det är bra. Kristdemokraterna har en besparing på högskolesidan som hänger ihop med att man inte vill ge lika många möjlighet till högskolestudier vilket därmed också minskar behovet av studiestöd. Till sist vill jag bara nämna det faktum att regeringen nu tillsätter en studiesocial utredning, vilket också berördes här på förmiddagen. Genom denna utredning får vi möjlighet att belysa studenternas ekonomiska och sociala situation i förhållande till övriga förmånssystem, dvs. de som ligger utanför studiestödssystemet. Utbildningsutskottet har utöver den utredning som regeringen har tagit initiativ till också tagit initiativ till en översyn av studenthälsovården ur ett studiesocialt perspektiv. Båda dessa initiativ är viktiga underlag inför kommande ställningstaganden. Låt oss hoppas att vi i utbildningsutskottet kommer att bli lika överens om de åtgärder som ska vidtas när beslut så småningom ska fattas som vi nu är om välsignelsen med en översyn.

Herr talman! Det har sagts förut, men det förtjänar att sägas igen: Hur studiestödssystemet är utformat är kanske den viktigaste enskilda faktorn för att bryta den sociala snedrekryteringen. Det är därför väldigt bra att vi nu trots allt har fått ett studiestödssystem som uppmuntrar dem som är äldre och saknar grundskole och gymnasiestudier att studera och där bidragsdelen och fribeloppet kraftigt har höjts, i alla fall fribeloppet. Men för Vänsterpartiets del är detta inte tillräckligt. Vår principiella uppfattning är att studier i så stor utsträckning som det är rimligt ska likställas med arbete. Vi menar att det samhälle vi lever i ställer, och kommer i ökande grad i framtiden att ställa, ökade krav på att man varvar arbete och studier. Därför är det naturligt för oss att sträva efter att man ska kunna göra det i ständigt ökande utsträckning. Därför är det naturligt att arbeta för studielön. Herr talman! Jag hade kunnat ägna en stund åt de andra partiernas ställningstaganden. Man hade förstås kunnat ifrågasätta framför allt Moderaternas kraftiga minskningar av Kunskapslyftet. Man hade kunnat fråga Folkpartiet vilka domstolar som ska döma till indragna studiebidrag eller på vilket sätt "peng per poäng" skulle vara, som Ulf Nilsson sade tidigare, att stänga utbildningsfabriken och öppna den fria akademin. Visst finns det också frågor att ställa till Socialdemokraterna och till Miljöpartiet. När är ni beredda att gå vidare? Vilka kommande höjningar av nivåerna är ni beredda att gå med på och när? Jag nöjer mig i dag med att konstatera att vår målsättning om studielön ligger fast. Vi kommer att fortsätta att höja nivåerna i systemen. Herr talman! Vänsterpartiet har länge drivit frågan om tillsättandet av en studiesocial utredning. Vi föreslog så sent som förra året att en sådan utredning skulle tillsättas. Vi har nämligen mött många studenter och vuxenstuderande som befinner sig i komplicerade situationer, hängande mellan olika system. Jag sade i förra årets debatt: "Med tanke på att flera partier har motionerat i samma riktning under de senaste åren hyser vi fortfarande visst hopp om att tillräckligt många i kammaren inser det rimliga i vår reservation och gör den till riksdagens mening. Märkligare saker har trots allt hänt." Sedan tog det något år till, men det hände ändå. Även regeringen har tvingats inse att behovet av en studiesocial utredning är stort. Faktum är att utbildningsminister Östros kom till insikt under pågående utskottsmöte, fast han inte ens var på plats. Utskottet kunde då, kanske via telepati, "erfara", som det står i betänkandet, att det inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram direktiv till en sådan utredning. Raljanser åsido är det förstås utmärkt att arbetet nu kan komma i gång, och gärna skyndsamt. Vi kommer från Vänsterpartiets sida att nära följa det arbetet. Min gissning är ändå att partiernas åsikter när det gäller utredningens resultat förmodligen kommer att skilja sig ganska kraftigt åt. Men låt oss se hur det blir med den saken. Det är gott att vi är överens om att den ska tillsättas - nu, slutligen. Sedan återstår förstås bara att också förändra verkligheten.

Herr talman! Demokratin i Sverige är endast 80 år gammal. Den är något som vi måste vara rädda om och aldrig får ta för självklar. Demokratin måste varje dag erövras på nytt. Den viktigaste politiska frågan i en demokrati är utbildningen. Om inte människorna i landet har utbildning och kompetens för att kunna göra sig hörda och föra sin talan kan det uppstå olika våldsinslag som i sin tur kan föda nytt våld, när man inte vet något annat sätt att agera på. Här i kammaren har vi hela dagen debatterat och ska nu strax fatta beslut om utbildningen för våra barn och ungdomar i Sverige. Det handlar om framtiden och vägval för möjligheter till utbildning för dem som ska styra vår demokrati i framtiden. Herr talman! Jag tänkte uppehålla mig mycket kort vid motion Ub405, som handlar om studiebidragssystemet för ungdomar. Vi motionärer är naturligtvis glada för att vi fr.o.m. 2003 betalar ut studiebidrag till ungdomar mellan 16 och 19 år tio gånger per år. Men vi är inte nöjda. I Sverige har utbildningsprocessen förändrats så att nästan alla ungdomar i dag läser tre år på gymnasiet. Det är positivt att alltfler i dag har möjlighet till en bra utbildning. I dagens Sverige kan ungdomarna i regel inte försörja sig själva förrän vid 19 års ålder. Ett barn under 16 år får barnbidrag tolv månader om året. En ung person över 16 år får nu studiehjälp i nio månader. När dagens system byggdes upp såg det annorlunda ut i Sverige. En majoritet av ungdomarna gick då direkt ut i jobb. Vi motionärer har förståelse för utskottets skrivning att en ytterligare höjning av studiebidraget kräver mer underlag. Men, herr talman, för att öka förutsättningarna för de ungdomar som råkar vara födda i en familj med en inkomst som gör att det precis går runt och som kanske endast har studiebidraget att leva på är detta en nödvändig reform för framtiden och för att dessa ungdomar inte ska känna att de lever i ett klassamhälle. Det handlar om frihet, dvs. rätten att få utbildning. Det handlar om jämlikhet, att alla har rätt till utbildning. Då måste vi politiker skapa de förutsättningarna. Vi motionärer ser fram emot nästa års budgetarbete.

Herr talman! Sverige är på väg att klyvas. Befolkningsminskningen fortsätter i småorter och på landsbygden, medan storstäderna och en del av studentorterna är på väg att kvävas av inflyttning och för stor folkmängd. En viktig orsak till befolkningsminskningen är att det blir för få människor i fertil ålder på landsbygden och i småstäderna. Detta beror också på att det finns för få intressanta jobb för ungdomar. Det behövs alltså företag som kan erbjuda intressanta jobb på landsbygden och i glesbygden. Det absolut viktigaste för att detta ska kunna ske är att företagen kan få tag i kapital så att de kan investera och att de kan få tag i kompetent arbetskraft som kan hjälpa dem med deras företag. Min motion om avskrivning av studielån som ett regionalpolitiskt medel tar fasta på detta. Det här är naturligtvis ingen lösning på det här problemet, utan det är en liten del av en lösning. I den regionalpolitiska utredningen har vi fått löfte om att en utredning ska göras som tar sikte på att undersöka den här frågan ur olika synvinklar, däremot inte just den synvinkeln att man ska kunna avskriva studielån på ett fördelaktigt sätt. Vi tycker att den här frågan i alla fall är värd en utredning. Eftersom problemet är väldigt stort och mycket allvarligt borde även den aspekten tas in, för den kan faktiskt spela en roll.

Fru talman! Sveriges internationella engagemang har breddats och fördjupats under de senaste decennierna, och det har accelererat sedan 1995, då vi blev medlemmar av Europeiska unionen. Globaliseringen av politik och ekonomi har rivit många murar, och det ökar snabbt behovet av nationsgränsöverskridande samarbete. Globaliseringen har samtidigt ökat behovet av institutionaliserat samarbete mellan världens länder. Sverige deltar aktivt i FN, världshandelsorganisationen WTO och många andra globala institutioner. Tillsammans utgör dessa ett globalt ramverk av institutioner. Utan detta ramverk skulle det vara omöjligt för oss som litet och enskilt land att hantera gemensamma problem som miljöförstöring och organiserad brottslighet, lösa militära konflikter och bekämpa fattigdomen. Genom vårt EU-medlemskap har våra möjligheter att utöva inflytande på den globala arenan vuxit ofantligt. När Europa agerar är de europeiska länderna gemensamt en av huvudrollsinnehavarna på den internationella scenen. Insikten om detta har lett till att Sverige deltar, och ofta rentav är drivande, i uppbyggnaden av en gemensam europeisk utrikes och säkerhetspolitik. Utvecklingen av, och synen på, vår traditionella neutralitetspolitik har också gett oss större möjligheter att delta i civil och militär krishantering i samarbete med andra västliga demokratier. Vårt land, och folk, har blivit mindre isolerat och därmed kanske mindre övertygat om sin egen ofelbarhet. För de ytterlighetspartier på vänsterkanten som säger nej till EU, WTO och nutidsenlig internationell samverkan över huvud taget är situationen naturligtvis bekymmersam. Det är förståeligt att de längtar tillbaka till den tid då Sverige ställde sig neutralt i kampen mellan demokrati och totalitära system. På det viset slapp man delta i omvärldens bekymmer. Fru talman! Det fördjupade internationella samarbetet minskar inte behovet av egna svenska kontakter i utlandet. Det är precis tvärtom. Mer än någonsin behöver Sverige sina känselspröt mot omvärlden för att odla kontakter, bygga broar och förstå vad som händer politiskt, ekonomiskt och inte minst kulturellt i vår omvärld. Därför är det både beklagansvärt och oroväckande att regeringen lägger ned fyra viktiga svenska ambassader: ambassaden vid Heliga stolen i Detta gör man för att spara några futtiga miljoner. Regeringen har berövat Sverige fyra av sina politiska och ekonomiska utlandsetableringar. Kristdemokraterna anser att regeringen har gjort en grov felbedömning av svenska intressen i omvärlden. De fyra ambassaderna har varit viktiga hjälpmedel för Sverige både utrikespolitiskt och ekonomiskt. Inte minst har de förmedlat bilden av vårt land som engagerat för internationell fred och solidaritet. Heliga stolen intar naturligtvis en särställning bland de fyra. Vatikanen spelar en unik roll i världspolitiken då etiska och religiösa konflikter blir alltmer frekventa på världskartan. Den katolska kyrkans diplomatiska nätverk är synnerligen angeläget utifrån vårt nordiska perspektiv. Katolska kyrkan är som internationell medlare, biståndsgivare, informationskanal och politiskt-kulturellt nätverk av allra största betydelse i sammanhanget. Därför är det inte konstigt att nedläggningsbeslutet väcker bestörtning på många håll. Nedläggningen är ett diplomatiskt självmål vars konsekvenser kan bli mycket allvarliga. Kristdemokraterna motsätter sig med bestämdhet dessa nedläggningar. Vi har i vårt budgetalternativ skjutit till extra pengar till utgiftsområdet Rikets styrelse av just den anledningen. Vidare anser vi att det finns många samordningsmöjligheter i det svenska ambassadnätet att genomföra som också kan bidra till lägre kostnader utan att definitivt stänga fyra väl fungerande representationer. Fru talman! Kristdemokraterna ifrågasätter också regeringens beslut att flytta budgeten för utrikesförvaltningen till utgiftsområde 1, alltså Rikets styrelse. Det är ytterligare ett uttryck för den maktcentrering som regeringen Persson odlar. Det är svårt att undvika misstanken att regeringen gör denna omflyttning för att slippa utrikesutskottets kompetenta kontroll av hur ambassader och utrikesförvaltning sköts. Försvagningen av riksdagens fackinflytande på utrikesområdet är djupt olycklig. Det är besparingar vars politiska konsekvenser mer än väl kompenseras i vår alltmer utvecklade relation till Fru talman! Jag önskar därför yrka bifall till reservation nr 2. Fru talman! Mänskliga rättigheter och principen om varje människas okränkbara värde måste ligga till grund för Sveriges relationer i utrikespolitiken. Denna princip har fått ökad tyngd i utrikespolitiken i alltfler länder, vilket är en stor framgång och naturligtvis glädjande. Alltför länge sattes demokrati och mänskliga rättigheter på undantag också i svensk utrikes och biståndspolitik, ibland på grund av naivitet och okunskap men också på grund av en arrogant människosyn som ligger i botten på socialismens företrädare. I dag finns mänskliga rättigheter som ett naturligt skydd för enskilda medborgare i utrikespolitiken i den demokratiska världen. Världssamfundet har också uppgraderat folkrätten, inte bara som stöd för staters rättigheter utan också som skydd för människors rättigheter. Militärt våld kan ibland vara ett nödvändigt medel för att förhindra mänskliga katastrofer. Det är ju ett sådant resonemang som har legat bakom Natos, EU:s och FN:s agerande på Balkan under senare år. Kristdemokraterna anser att denna utveckling av folkrätten är positiv. Universella rättigheter och etiska normer måste få en större plats i världspolitiken på bekostnad av kall intressepolitik från länder och regimer. Vi anser att regeringen på ett ännu tydligare sätt borde integrera mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Det handlar inte om att påtvinga andra länder en svensk eller en västerländsk samhällsmodell. Det handlar om att aldrig vika från vissa grundläggande etiska principer, oaktat realpolitiska resonemang. Det handlar också om att inleda ett aktivt samarbete med näringslivet för att företag som verkar i fattiga länder ska respektera mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsrättigheter enligt International Labour Organisation, ILO. Regeringen bör framgent uppmuntra, understödja och kontrollera företagens användande av etiska uppförandekoder. Det är ett sätt att säkerställa att den ekonomiska globaliseringen håller sig inom moraliskt acceptabla spelregler. Ett annat viktigt sätt, som kristdemokraterna stöder, är att ta upp grundläggande arbetslivsnormer, exempelvis förbudet mot tvångsarbete, i framtida förhandlingar inom världshandelsorganisationen WTO samt att stärka ILO självt i förmågan att kontrollera hur medlemsstaterna följer dess konventioner. Fru talman! Till sist vill jag säga att de principer som jag har berört anser kristdemokraterna vara viktiga fundament för planeringen, representationen och agerandet i svensk internationell förvaltning.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på reservationerna. Vänsterpartiet står helt bakom förslaget i det här betänkandet. Det som jag ska kommentera är ingenting som avhandlas i reservationerna. Det är inte heller det som de föregående talarna har tagit upp sin talartid med. Låt mig börja med partiöverläggningarna om Sveriges utrikesrepresentation. Möjligtvis fanns det en majoritet bland partiföreträdarna i de överläggningarna för att man skulle behålla åtminstone ambassaderna i Lima, Beirut och Tunis. De borgerliga partierna, främst Moderaterna, vägrade dock att utgå från den budget som fanns. Man sade: Vi har mer pengar. Vi har lagt till mer pengar till utrikesrepresentationen än vad majoriteten har gjort. Därför behöver vi inte ta ansvar för några som helst besparingar. Därmed ställde man sig helt vid sidan av all meningsfull diskussion om att verkligen försöka rädda de här tre ambassaderna. Moderaterna var mer intresserade av plakatpolitik än av att påverka. Man kan säga att det för moderaterna var viktigare att markera mot regeringen än att rädda de hotade ambassaderna. För de hade visst kunnat räddas med den budget som finns. Det finns besparingsmöjligheter. Representationen i Bryssel har vuxit enormt. Den lider nästan av elefantiasis. Antalet anställda på ambassaderna i de nordiska länderna visar på en viss överdimensionering, för att uttrycka sig milt. Det hade möjligtvis gått att samla en majoritet som regeringen, tror jag, hade haft svårt att bortse från. Däremot är vi inte överens om representationen vid Heliga stolen. Vänsterpartiet tycker att det var en besparing som var rimlig. Låt mig sedan kommentera Holger Gustafsson lite grann. Han talade, snabbt nedskrivet, om de extrema partier på vänsterkanten som är emot allt internationellt samarbete och vill lägga ned EU och WTO. Fru talman! Därmed stänger Holger Gustafsson dörren till allt meningsfullt samtal. Det är tydligt att man inte kan bemöta i sak. Man kan inte argumentera mot t.ex. Vänsterpartiets åsikter och uppfattningar. Så svag står Holger Gustafsson i debatten att han är tvungen att pådyvla Vänsterpartiet åsikter som vi inte har och aldrig har haft, och han gör det för att få bemöta hjärnspöken i stället för att bemöta det vi sagt, det vi skrivit och det vi gjort. Det är beklagligt, fru talman. Det visar en ovilja att bryta olika åsikter, att verkligen debattera och diskutera. Vi är inte överens om allt, och det är nog nödvändigt att vi för en öppen diskussion om de meningsskiljaktigheter vi har. Men att medvetet argumentera mot uppfattningar som en meningsmotståndare aldrig har framfört visar bara på en förfärande brist på intellektuell hederlighet.

Fru talman! Jag kan hålla med om att det är värt att diskutera hur principerna för utrikesrepresentationen ska se ut även i framtiden. Det är också värt att diskutera eventuella nya ambassader eller konsulat i olika länder. Vi står också bakom det förslag som ett enigt utrikesutskott har lagt fram och som regeringen har sagt att man så småningom ska fullfölja, nämligen att inrätta en ambassad i Minsk. Men problemet med de partiöverläggningar vi genomförde var ju att Moderaterna och de andra borgerliga partierna vägrade att utgå från den budget som fanns. Därmed gjorde man det omöjligt för majoriteten och för regeringen att på ett meningsfullt sätt diskutera hur t.ex. ambassaderna i Beirut, Lima och Tunis skulle kunna räddas. Det var beklagligt, men det är ert ansvar.

Fru talman! Riksdagens inflytande över utgiftsområde 1 är förhoppningsvis lika stort som det är över detta utgiftsområde. Men för att gå tillbaka till diskussionen om utrikesrepresentationen menar jag att resultatet av ert resonemang blev att det enda möjliga beslutet var att lägga ned ambassader. Ni vill alltså utöka Sveriges utrikesrepresentation genom att börja med att minska den. Ni hade kunnat diskutera nedskärningar t.ex. på den enorma representationen i Bryssel. Ni var inte beredda att göra det. Resultatet blev nedläggning av fyra ambassader som ni säger er vilja rädda.

Fru talman! Det här är en minst sagt yvig debatt. Den skulle ha förts långt tidigare. Jag har hört talare efter talare diskutera Sveriges utlandsrepresentation. Det är en fråga som är avgjord här i kammaren tidigare, när utgiftsområde 1 under KU behandlades. Vad det här betänkandet i stället handlar om är de rester under utgiftsområde 5 som ligger kvar på utrikesutskottets ansvarsområde. Jag kan konstatera att det finns skillnader i uppfattningar vad gäller anslagen till Svenska institutet. Kristdemokraterna säger härifrån talarstolen att det är viktigt att svenska värderingar, svenskt MR-tänkande och Sveriges höga profil blir väl kända i utlandet. Svenska institutet är ett utmärkt organ för att främja just den kunskapen och informationen. Men här drar Vi har ett annat anslag som handlar om att ge möjlighet för organisationer att bedriva studier och projekt om säkerhetsfrämjande frågor. Jag kan nämna att det under förra året var ett femtontal organisationer som fick medel ur detta anslag. 78 mycket värdefulla projekt genomfördes. Det bidrar till att svenska folket blir mer medvetet om vad t.ex. vår FN-politik innebär och vad Sverige står för i internationella sammanhang. Man blir också mer beredd att påverka den svenska politiken. Kd drar undan 4 miljoner kronor från detta anslag - och Moderaterna hela anslaget. De tycker inte att svenska organisationer ska ha möjlighet att göra detta med mindre än att de själva kan finansiera det med hjälp av medlemmarnas avgifter. Jag tycker att detta har stort värde, och därför har vi avstyrkt dessa motioner. Ett annat anslag där Kristdemokraterna vill spara är det som går till Europainformation. Jag tror inte att svenska folket i dag är så kunnigt om Europafrågor att vi kan avstå från det informationsmaterial som produceras, de seminarier som genomförs, den webbplats som finns och den stimulans av debatten som vi alla är så betjänta av för att vi ska få en riktig och korrekt information om svensk Europapolitik. De 20 miljoner kronor som kd på det här sättet sparar tycker vi är väl använda pengar. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att Göran Lennmarker bekräftar vad som står i reservationen och vad som är skrivet i motionen, att man effektivt vill ta död på ett stort antal organisationers verksamhet genom att dra in det bidrag från staten som de kan få för de projekt som de vill genomföra. Jag vet inte hur stor erfarenhet Göran Lennmarker har av föreningslivet i Sverige. Själv har jag sett det inifrån. Jag vet att man varken är beroende av staten eller får sina projekt bedömda utifrån de värderingar de ska framföra. Om de är korrekt genomförda och om de kan nå en bred publik är vad som räknas. Svenska Freds och Skiljedomsföreningen använde under lång tid de här pengarna för att informera om svensk krigsmaterielexport, en fråga där de definitivt inte delade regeringens syn. Det är ett exempel, jag skulle kunna ge många fler på mycket goda insatser. Det är bara att konstatera att de här organisationerna inte skulle finnas om inte detta anslag och möjligheten till ett bidrag från regeringen fanns. När det gäller Göran Lennmarkers slutkläm kan jag bara konstatera att han själv abdikerade från den viktiga debatt som kunde ha förts här i kammaren när konstitutionsutskottet lade fram sitt betänkande.

Fru talman! Eftersom debatten inte handlar om utrikesrepresentationen ska jag inte kommentera den delen av frågan. Däremot kan jag konstatera att Göran Lennmarker sannolikt också är emot partistöd, presstöd och andra stöd till fri opinionsbildning i Sverige. Det följer av det resonemang som han förde om organisationerna.

Fru talman! I dag står vi nästan exakt tre månader efter en händelse som skakat om den säkerhetspolitiska verkligheten i grunden. Gamla fiender har blivit vänner, och gamla vänner har vänt varandra ryggen. Och det riktigt unika är att världen har samlats i en nästan total enhällighet i manifestationen - och i praktisk handling - mot terrorismen. Frihetens apostlar kämpar inte längre ensamma. Ondskans djup och våldets omfattning har fört människor och länder närmare varandra. Och Sverige då? Var står vi? Och var borde vi stå? Låt mig först av allt sjunga ut i en lovsång till regeringens entydighet och ståndaktighet i kampen mellan terror och frihet. Inget sjuttio och åttiotalistiskt relativitetsmumlande här. Ingen tredje väg mellan ont och gott. Ingvar Carlsson, Carl Lidbom, Carl Tham och Maj-Britt Theorin har fösts åt sidan. Gott så. Budskapet är självklart och uppriktigt. En absolut gräns har ju passerats. Rätten till självförsvar måste värnas. Ont ska - den här gången - med ont fördrivas. Och vem minns nu, några veckor efter att krigslyckan vänt och bombningarna givit effekt, de huvudlösa kraven på bombstopp? Vem vågar i dag stå upp för den världsbild som var högsta mode för en månad sedan? Vem är i dag beredd att ta ansvar för det än mer utdragna krig och orimliga lidande som hade blivit följden av förståsigpåarnas förment humanitära bombstopp? Nej, i dag är det tyst. När Mazar-i-Sharif föll och efter det Herat, Jalalabad, Kabul och Kunduz blev det tyst. Tack George Bush, tack Tony Blair och faktiskt också tack Göran Persson - om än med medvetenheten om att den svenska insatsen materiellt hittills varit begränsad. Fru talman! Vad innebär då den delvis nya värld som växt fram under tre månader av afghanskt fokus i världspolitiken? Rimligtvis har den bild som växt fram under det senaste decenniet växt sig än starkare, samtidigt som den korrigerats något. När det verkligen gäller är det inte bara ESDP och Bryssel som gäller. När det verkligen gäller är det inte med Petersbergsuppgifter och god vilja i största allmänhet som problemen löses. Då sätts solidariteten över Atlanten på prov. Den här gången har den transatlantiska länken bestått provet med betyget Med beröm godkänt. Artikel 5 i Washingtonfördraget utlöstes. En för alla - alla för en. Men inte bara de 19 i Natokretsen, utan också vi andra är med på vagnen. Solidaritet, inte neutralitet. Gemenskap, inte utanförskap. Säkerhetspolitiskt samarbete, inte anemisk alliansfrihet. Låt oss ta det till utgångspunkt för dagens debatt. Världen är inte ny, men vi ser den på ett nytt sätt. USA är förutsättningen för fred och konfliktlösning hart när överallt på jorden. Alla har att förhålla sig till den transatlantiska länken som växt sig allt starkare under senare år. Från Bosnien över Kosovo och fram till den för första gången utlösta artikel 5. Detta är den säkerhetspolitiska verkligheten. Och vilket är då Sveriges förhållningssätt? I praktisk handling och i daglig retorik entydig. Bejakandet av alla upptänkliga kombinationer i den säkerhetspolitiska alfabetssoppan spänner över hela det seriösa säkerhetspolitiska fältet, alltså från socialdemokrater och högerut. Vänster därom gör sig verklighet och rationalitet inte besvär. Där härskar ännu testuggandets och den formella neutralismens öken. Hur en socialdemokrat med buret, jag kräver inte att det ska vara högburet, huvud ens kan tänka sig fortsatt regeringsinnehav på grundval av stöd från dessa partier, efter denna höst då sanningens ögonblick avlöst varandra, är åtminstone inte jag man att förstå. Och hur de röd-röda och röd-gröna kan acceptera en regering som för den Europa-, säkerhets och försvarspolitik som den trots allt gör är lika svårt att förstå. Sverige år 2001 är nämligen något helt annat än Sverige för tio år sedan. Då - i en process av begynnande orientering mot medlemskap i EU - på väg bort från den självvalda och självdefinierade neutralitetspolitikens efterhand alltmer ofruktbara mylla. Då - med det kalla krigets slut just bakom oss och Sovjetunionens upplösning precis framför - definierade en bred majoritet i denna kammare om vår säkerhetspolitiska s.k. doktrin. Det var framsynt då. Automatik blev option. Utanförskap blev europeisk identitet. Vårt deltagande i den också mer närliggande världens säkerhetspolitiska verklighet accelererade. Bosnien och sedan Bosnien igen under Natobefäl. Suveränitetsstöd till Baltikum. PFF, EAPC, VEU, EU 1997, och så ESDP och LOI-avtalet. Med andra ord: Europeisk solidaritet. Europeisk identitet. Transatlantisk verklighet. Sveriges politiska och militära agerande är numera fast förankrat i EU-solidariteten. I denna krets formas Europas gemensamma svar, vår gemensamma utrikes och säkerhetspolitik i stort och smått. Neutralitetspolitiken har - oavsett retoriska försök att bibehålla det folkrättsligt självklara halmstrået - helt förlorat relevans. Den militära alliansfriheten är ännu ett faktum, samtidigt som vi allt djupare integreras i den politiska och ekonomiska men också moraliska allians som den europeiska unionen utgör. Det nära militära samarbetet inom unionen ger alliansen också militära implikationer. Tillsammans har vi påtagit oss en del av världssamfundets militära börda för att släcka mindre bränder innan världen står i lågor. Åtagandena är i formell mening inte förpliktande, men i verkligheten ges knappast någon möjlighet att svika. När svenskt försvar nu steg för steg formas till en pusselbit i ett större europeiskt säkerhetsmönster kan vi rimligen inte kliva ur med svansen mellan benen om det hettar till. Samövade förband - där vår del inte kan ersättas av andra - gör det i praktiken omöjligt. Opt out är en formell reservutgång för att neutralisterna ska kunna sova gott om natten, men solidariteten är den reella huvudlinjen. Genom vårt medlemskap i EU deltar vi i en solidarisk gemenskap vars yttersta syfte är att förhindra krig på vår kontinent. När vårt försvar integreras, interoperabiliseras och internationaliseras blir normalförfarandet samverkan med andra. Hur sannolikt, och hur rimligt, är det då att den svenska pusselbiten - det svenska försvaret - ska dras ur sitt sammanhang när den ska lösa den svåraste av uppgifter, nämligen existensförsvaret av vårt eget land? Det vore rimligt att fortsätta den fullständiga integrationen i de euroatlantiska säkerhetsstrukturerna. Ett svenskt Natomedlemskap är, med andra ord, ett naturligt steg på den väg mot utökat säkerhetspolitiskt samarbete som har varit Sveriges under det senaste decenniet. Också andra skäl talar för en fortsatt och fördjupad integration. Ensam är inte längre stark. I ett nätverk av säkerhetssamarbete på militära, polisiära, ekonomiska och alla andra områden mister alliansfriheten det mesta av - för att inte säga hela - sitt innehåll. I ett nätverk av ömsesidigt beroende och ömsesidigt samarbete är nationella gränser en chimär eftersom hoten till sin natur, liksom t.ex. miljöföroreningar, är gränslösa. Omstöpningen av vårt största och viktigaste säkerhetspolitiska instrument - Försvarsmakten - går långsamt. En omprövning - ett vändande på alla stenar - är nu nödvändig för att nå rätt effekt, inte minst för att också i verkligheten öka vår förmåga att delta i internationella insatser militärt och civilt. Då får inte heliga kor och ideologiska käpphästar tillåtas stå kvar i Regeringskansliets stallbyggnader. In med ljus och luft! En ny verklighet - en ny "affärsidé" - för hela försvaret kräver flexibilitet och öppenhet för nya lösningar på alla områden. Flexibilitet och öppenhet borde också prägla Sveriges säkerhetspolitiska doktrin. Visserligen kan vi med fog hävda att det spelar mindre roll hur vi uttrycker vår politik när vi i stort rör oss i rätt riktning. Men omvärlden undrar. Varför begreppet neutralitet används är en fråga som man ofta möts av. Visst vore det en Gudi behaglig gärning om de samtal kring också vårt sätt att beskriva vår säkerhetspolitik kunde landa i en anständig formulering som vi kan nå bred enighet kring. Finland kunde vara ett exempel. Där påbörjas - nu påhejat av statsminister Lipponen inför den finska regeringens säkerhetspolitiska redogörelse år 2004 - en diskussion om vad som blir Finlands nästa steg efter ett alltmer sannolikt baltiskt Natomedlemskap efter Natos toppmöte i Prag om elva månader. Detta välkomnande av framtidsdebatten manar till efterföljd. Fru talman! Jag står självklart bakom alla moderata reservationer, men jag nöjer mig med att för tids vinnande yrka bifall till den kronologiskt första, nämligen reservation 2. I den fastslås vad som är uppenbart för var och en, men vad regeringen ännu vägrar säga, nämligen att de baltiska länderna har ett starkt svenskt stöd för sin ambition att bli medlemmar i Nato. Vårt militära bistånd - som med Orwellskt nyspråk fortfarande kallas suveränitetsstöd - innebär och syftar till att hjälpa Estland, Lettland och Litauen att bli medlemmar i Nato. När det är så, varför inte också säga det? Det gagnar oss, det gagnar dem, men det gagnar också Ryssland och stabiliteten i vår del av världen. Varför använda omskrivningar? Varför inte i stället säga som det är? Det blir så mycket som blir så mycket lättare då också i det här avseendet.

Fru talman! Jag kan från början säga att jag har en helt annan infallsvinkel än vad Henrik Landerholm har haft. Den handlar om civil och förebyggande krishantering och vapenexporten. Sedan kommer Murad Artin att ta upp andra saker. Riksdagen ska i dag bl.a. ta ställning till ett avtal om stöd till industrisamarbete inom försvarsmaterielområdet. Riksdagen ratificerade i våras ett annat avtal med liknande innehåll. Det handlar alltså om krigsmaterielproduktion och export av krigsmateriel. Så snart man talar om försvar och försvarsmateriel låter det alltid lite beskedligare, lite mer svenskt. Ramavtalet från i våras handlar om svenskt samarbete med fem EU-länder - samtliga medlemmar i Nato. Nu handlar det om ett utvidgat samarbete med de nordiska länderna i samma syfte. Två av dessa är medlemmar i Nato. Två är det inte - Sverige och Finland. Krigsmaterielproduktionen ska alltså bli effektivare för att man tillsammans ska kunna konkurrera på världsmarknaden - främst med USA. Det nu aktuella avtalet är en fortsättning på det som slöts i våras. Vi har samma grundläggande kritik av båda avtalen. Vilka ska använda vapnen, dvs. använda dem i strid? De tunga och tongivande EU-länderna som undertecknade det förra ramavtalet och USA - dvs. världens rika länder - ska vänskapligen konkurrera och samarbeta om vapenproduktion och kanske exportera materiel till varandra. Men vem ska köpa och verkligen använda denna krigsmateriel? Ja, efterfrågan lär det inte bli några problem med. Det finns en uppsjö av konflikthärdar i världen där efterfrågan på vapen är enorm. Men Sverige har världens hårdaste lagstiftning när det gäller krigsmaterielexport har handelsministern förklarat. Vi exporterar inte till krishärdar. Men när samarbetet nu ökar med de sex EU-länderna och med de nordiska länderna kommer det att bli än svårare att kontrollera vart vapnen går. Samarbete innebär samtidigt att man måste anpassa sig till varandra. Utskottet uttrycker att med hjälp av avtalet kan Sverige påverka att svenska regler används för fler produkter än vi själva producerar. Detta är en from förhoppning. Man erkänner därmed att man påverkar varandra. Vänsterpartiets uppfattning är att det blir tvärtom. Detta innebär ett tryck på den som är mest restriktiv att bli mindre restriktiv. Det innebär en konflikt mellan försvarsindustrins intresse av att få sälja det industrin producerar - som alla producenter vill - och exportreglernas ord, bokstav och praxis. Det finns också en konflikt mellan pärmarna i det betänkande vi i dag har att ta ställning till. Det finns mycket klarsynthet om konflikter, deras uppkomst och behovet av att stävja konflikter innan de blir väpnade konflikter och detta avtals innebörd liksom det som godkändes i våras. EU har en uppförandekod som säger vart EU-länderna kan exportera sina vapen. Men den är inte på något sätt bindande. Sverige har en regel mot att exportera till länder som befinner sig i konflikt. I detta avtal, liksom det förra, framgår följande: I händelse av kris eller krig som en eller flera annexdeltagare blir inblandade i ska de övriga annexdeltagarna aktivt underlätta leverans i rätt tid. I en annan passus om strykning av slutdestination av vapen till länder som inte är avtalsslutande framgår följande: Begäran om att stryka en destination måste grunda sig på en betydande negativ förändring i den mottagande statens interna eller externa situation. Man ska uppnå samstämmighet. Här kommer de konflikter jag nämnde in. Industrin vill exportera. Vem avgör vad som är betydande? Vidare är det fråga om samstämmigheten och trycket från andra att behålla en destination. Det läcker redan. Låt oss titta ut i verkligheten: I våras exporterade Storbritannien kanoner till Marocko, trots att man så innerligt väl känner till konflikten i Västsahara som hotar att övergå i väpnad konflikt. För Sveriges del har vi i Vänsterpartiet år efter år kritiserat vapenexporten till Pakistan. Förra året hade vi en motion som handlade om det allvarliga läget i Afghanistan, om USA, Saudiarabien och Pakistan som vapenleverantörer och understödjare av talibanerna. Dessa varningar bemöttes med sedvanliga gäspningar och formalistiska formuleringar. Sverige har alltså i åratal levererat vapen till en av världens värsta konflikthärdar. Efter Gulfkriget upphörde Sverige med krigsmaterielexport till Gulfstaterna. Men när det nu har gått en tid, och när krisen har övergått från att vara akut till någon sorts permanent tillstånd, börjar man fundera om man inte ska börja exportera krigsmateriel igen. Sverige är medlem av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. I kap. 1, artikel 24 i den deklaration som antogs av OSSE:s parlamentariska församling den 10 juli år 2000 i Bukarest står det att läsa: "OSSE-staterna uppmanas att begränsa en politik som underlättar krigsmaterielexport och den aggressiva marknadsföring av konventionella vapen som följer av en sådan." Om man tog OSSE:s deklaration på allvar skulle man nog inte göra som man nu gör och sluta ett avtal som det vi har att behandla i dag. När det gäller krigsmaterielproduktion, samarbete om och export av krigsmateriel, är det en oerhörd skillnad på proklamationer och praktik - eller som Thomas Anderberg uttryckte det i en krönika i Dagens Nyheter i måndags: "Moralen hålls så högt att man inte når upp till den." Vad är det som styr krigsmaterielfrågorna? Jag kan också citera en dikt av poeten Jacques "När den store statsmannen hunnit nästan till slutet på ett utomordentligt viktigt tal snavade han på en vacker fras ramlade ner i den redlös med gapande mun visade tänderna och tandrötan i hans pacifistiska resonemang blottade plötsligt krigets nerv - den ömtåliga frågan om pengar." Vänsterpartiet föreslår alltså avslag på avtalet. Fru talman! Nu går jag över till frågor som verkligen skulle ha betydelse för det som det mesta i betänkandet handlar om: fredlig utveckling och förebyggande krishantering. Kvinnors deltagande i krishantering på alla nivåer är nödvändigt. FN har tagit en resolution som uppmanar alla medlemsstater att stärka kvinnorepresentationen på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och arrangemang för krishantering. Detta anser Vänsterpartiet ska genomsyra arbetet med krishanteringsfrågorna varhelst Sverige finns i dessa sammanhang. Detta ställer sig i princip utskottet bakom. Utskottet redovisar vad man har gjort för kvinnors deltagande och för att uppmärksamma kvinnors behov. Den listan är lång, och det är bra. Jag har inget att invända mot skrivningar eller redogörelser för hur bra man tycker att resolutionen är eller den ambition som man redovisar. Bästa kolleger! Det är bra redovisningar, och vi har inte gjort någon reservation av den anledningen. Men vad som fattas är att följa upp och ta till vara denna insikt, att låta den genomsyra vårt praktiska handlande. Detta muntliga bifall och det man står bakom har tyvärr inte givit resultat på fältet. Resolutionen antogs år 2000. Det har stor betydelse för krishanteringens resultat vem som analyserar problemen och vem som föreslår lösningarna. Vad har Sverige gjort praktiskt i utformandet av krishanteringsfunktionerna när det gäller den här frågan? Det hjälper tyvärr inte med deklarationer om man sedan inte ställer konkreta förslag och driver frågorna i alla forum man deltar i när funktionerna bildas och utvecklas. Vilka förslag har våra förhandlare lagt fram i utvecklandet av den militära och civila krishanteringen? Hur många gånger har våra ministrar lagt förslag på sina möten i den europeiska krishanteringen om att kvinnorna måste med? Vad har de fått för svar från de andra när de hänvisat till FN resolutionens krav? Det är fortfarande män i uniform och kostym som finns inom alla funktionerna, med några enstaka kvinnor. Så länge Sverige inte ställer krav eller driver frågorna både här hemma och i internationella forum händer ingenting. Försvarsberedningen har ställt sig bakom, efter en redovisning av försvarets roll och arbetsuppgifter, att "detta arbete bör i samtliga skeden präglas av ett jämställdhetsperspektiv". I rapport 14, som kom i våras från Försvarsberedningen, har vi enigt lyft upp kvinnornas roll i krishanteringen och sagt "att trovärdigheten urholkas och det undergräver möjligheterna till framgångsrik krishantering om inte kvinnor finns med". Tyvärr lyftes inget av dessa krav fram i propositionen. Om regeringen gjort det och därmed lyft upp och legitimerat detta hade det varit ett viktigt steg för förverkligande. Innan dess blir det ingen förändring. Då är det fortfarande kostymer och uniformer som formar krishanteringen, såväl den förebyggande och den civila som den militära - detta till förfång för krishanteringen, våra möjligheter till bra, förebyggande och civila lösningar, till förfång för både kvinnor och män. Fru talman! Kvinnor behövs i krishanteringen. Men det behövs också redskap för att ge förebyggande och civil krishantering möjligheter. Vi har redskap här i landet för att hjälpa till att stävja konflikter innan de blir väpnade. För den militära krishanteringen ställer Sverige upp med ungefär 2 000 soldater och materiel. På den civila sidan ställer vi upp med poliser och 40 personer till OSSE:s REACT. I betänkandet står det att "framgångsrikt förebyggande av väpnade konflikter förutsätter förhandskunskaper om potentiella oroshärdar, och i kombination med ett tidigt och effektivt agerande, ett brett spektrum av instrument". Om vi menar allvar med detta får det inte stanna på pappersstadiet, utan det måste också vara ett innehåll att ställa till OSSE:s eller FN:s förfogande, ett innehåll för att kunna förverkliga en förebyggande och civil krishantering. Därför behövs en styrkekatalog över de resurser i form av experter och materiel som behövs. Men man behöver också disponibla pengar. Det finns pengar inom det civila försvaret, men dessa pengar är inlåsta i krigsuppgifter och får inte användas för att minska samhällets sårbarhet här hemma eller till internationell krishantering. Försvarsutskottet har nu uttalat att man vill ändra detta. Pengarna måste få användas mer flexibelt. Vi väntar oss att regeringen kommer tillbaka i vår med ett förslag till nyckel för att öppna detta kassaskåp - utan pengar, ingen civil krishantering. Kvinnor i tillräcklig mängd och pengar i den förebyggande och civila krishanteringen är grunden. Det är bara då vi kan säga att vi står rustade för att förebygga väpnade konflikter. Det är det som är det viktiga: att förebygga väpnade konflikter. Fru talman! Jag står bakom alla Vänsterpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 17.

Fru talman! Redan nu vill jag framföra att jag yrkar bifall till reservationerna 3, 8 och 9. Den kristdemokratiska säkerhetspolitiken utgår från varje människas rätt till liv och värdighet. Det övergripande målet är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden. Sedan vi skrev de säkerhetspolitiska motionerna, som vi nu bl.a. behandlar, har mycket hänt på det säkerhetspolitiska området. Jag tänker framför allt på Afghanistan och det som föregick det som händer där och den nuvarande situationen där. De människor som i dag lever i Afghanistan lever i allt annat än säkerhet och trygghet. Framför allt är det kvinnorna som är oerhört utsatta för våld och trakasserier. Det är för mig en gåta att kvinnorna generellt sett är så illa behandlade i vår värld. Oavsett vilken säkerhetspolitik som gäller i olika länder verkar kvinnornas situation vara oerhört utsatt. I en intervju för någon vecka sedan för FN:s humanitära nyhetstjänst IRIN, Integrated Regional Information Network, uttrycker en talesperson för en kvinnoorganisation i Afghanistan mycket stor misstro mot norra alliansen, som efter vad som kan bedömas har och kommer att få en stark position i Afghanistan. Kvinnorna i Afghanistan fruktar generellt för sina liv och för att bli brutalt skändade när alliansen nu tar över områden. Fru talman! Om människor över huvud taget ska ha en framtid i Afghanistan måste det till en fredsbevarande styrka som avväpnar de olika stridande grupperna. Det är också en förutsättning för uppbyggandet av ett långvarigt och stabilt Afghanistan. Det är mycket glädjande att två kvinnor har utsetts till ministrar i den interimsregering som i dagarna utsetts att tillfälligt styra Afghanistan. I framtiden får vi se om det är början på en positiv trend eller en tillfällig politisk lösning för att blidka den västerländska opinionen. Här måste vi i Sverige ta varje möjligt tillfälle i akt för att uppmuntra ett starkt och naturligt deltagande av kvinnor i det politiska livet och i samhällets olika aktiviteter i Afghanistan. Det finns en säkerhetspolitisk vinkling på det påståendet, fru talman. I flera på varandra följande rapporter från Försvarsberedningen har vi kunnat ta del av forskningsrön som betonar nya typer av säkerhetspolitiska hot, sårbarheter och problem. Hoten bygger i ökad grad på andra faktorer än de rent militära och bekämpas alltmer med andra medel än de traditionellt militära. Sårbarheten har blivit mer internationellt ömsesidig och problemen svårare att lösa för enskilda stater. Internationellt samarbete är i dag en nödvändighet för nationers säkerhet. Den säkerhetspolitiska debatten har i våra dagar blivit ännu en dimension vidare. Vilka konsekvenser terrordåden i New York och Washington kommer att få för samhällets säkerhet och säkerhetspolitiken i sig är i dag omöjligt att helt överblicka. Utöver en förändring av folkrätten kan två intressanta och i sig unika händelser noteras redan nu. För första gången har Nato åberopat artikel 5 i alliansens stadgar som stipulerar att ett angrepp på en medlemsstat är ett angrepp på samtliga medlemsstater och att alla medlemmar därmed är skyldiga att bistå den angripna staten. Dessutom har FN:s säkerhetsråd i två resolutioner enhälligt fördömt terroristattacken och deklarerat att den utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. För första gången finns det nu i en skrivelse från säkerhetsrådet ett klart uttryckt samband mellan rätten till självförsvar och storskaliga terroristattacker. Kampen mot terrorismen blir genom dessa ställningstaganden en internationell angelägenhet på ett helt annat sätt än tidigare. Internationaliseringen av kampen mot terrorism är en logisk utveckling eftersom terrorismen i sig internationaliserats. Den agerar ofta i gränsöverskridande nätverk och är därför mycket svår att komma åt för enskilda länder. Vi kristdemokrater tycker att det är positivt och riktigt att världssamfundet enats om att bekämpa terrorismen. Fru talman! Av någon anledning framställs ofta den 11 september 2001 som något slags dagen noll - utgångspunkten - i kampen mot terrorismen, men kampen mot terrorismen börjar inte i New York och Washington lika lite som den slutar i Kabul eller Kandahar. Den 11 september kan däremot kanske ses som ett uppvaknande inför ett urgammalt problem, om än i delvis nya kläder. Våldsdåden i USA var det slutliga beviset på vilken räckvidd den internationella terrorismen har fått. Det är ändå förvånande att uppvaknandet inte har kommit förrän nu. Det förvånar mig hur snabbt vi glömde det förra terrordådet mot World Trade Center i New York, och det förvånar mig hur liten vikt vi fäste vid nervgasattacken mot Tokyos tunnelbana. Kanske var det tvunget att två av världens mest kända skyskrapor föll till marken för att vi verkligen skulle förstå vidden av dagens terrorism. En bild säger mer än tusen ord. Kristdemokraterna anser att terrorister bör kunna ställas inför rätta på det internationella planet. I dag pågår arbetet med att sätta upp en internationell brottmålsdomstol som dock inte omfattar terrorism. Att inkludera även sådana brott skulle vara positivt, men tyvärr är förhandlingarna om brottmålsdomstolen redan i dag ytterst komplicerade och fulla av motsättningar. Därför vore en alternativ temporär lösning att sätta upp en internationell ad hoc-tribunal för terrorister, men målet bör vara att införa även terroristdåd i den internationella brottmålsdomstolens befogenheter. Jag yrkar således bifall till reservation nr 3. Fru talman! Efter det kalla krigets slut och den bipolära maktstrukturens bortfall finns generellt sett större möjligheter att påverka de otaliga orsaker som kan leda till våld, väpnade konflikter och krig. Samtidigt är detta även i dag förknippat med många svåra praktiska problem. Det har också visat sig vara mycket svårt att skapa konsensus kring frågor om var, när och hur det internationella samfundet ska ingripa i konflikter. Väldigt ofta landar diskussionerna på folkrättens domäner. Under kriget i Kosovo ställdes verkligen folkrätten på sin spets. Inom folkrätten sker hela tiden en utveckling till följd av politiska beslut och staters beteenden på den internationella arenan. Då brott mot mänskliga rättigheter sker inom ett lands gränser eller då staten själv är den som systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna, genom att bl.a. förfölja och terrorisera etniska minoriteter för att exempelvis lägga beslag på mark och utöka territorier, måste mänskliga rättigheter gå före statens rätt att hävda icke-inblandning. Omvärldens skyldighet måste då vara att agera för att skydda människors rättigheter i landet. Utvecklingen av folkrätten är inte okontroversiell, men den är likväl ett faktum. Kristdemokraterna anser att det inom varje land måste finnas en god bevakning av hur de mänskliga rättigheterna respekteras. Dessutom måste det finnas möjligheter och vilja att förhindra, behandla och bestraffa förbrytare. Det behövs en god lagstiftning och effektiva domstolar där människor kan hävda sina rättigheter. FN behöver också skapa en allomfattande konvention mot terrorism. I dag finns det en rad olika begränsande konventioner om terrorism, men det saknas en övergripande och allomfattande konvention. Det är mycket angeläget att de pågående förhandlingarna inom FN:s generalförsamling skyndas på så att en konvention mot terrorism kan presenteras och sedan så fort som möjligt ratificeras av FN:s medlemsländer. Fru talman! Av geografiska skäl är det naturligt att Östersjöregionen är av särskilt intresse för svensk säkerhetspolitik. Här har vi goda möjligheter att bidra till och ta ett större ansvar för hela regionens fredliga utveckling. Det är av stor säkerhetspolitisk betydelse att utveckla förtroendefulla relationer till Ryssland och att ytterligare förstärka samarbetet med de nordiska och baltiska staterna. Sverige måste verka för att alla stater i regionen får en långsiktig säkerhetslösning. Trots positiva tendenser är ändå Ryssland fortfarande en osäkerhetsfaktor i det svenska närområdet. stridsmedel är det enda permanent stationerade i vårt område. Barentsregionens omfattande miljöproblem, Kaliningradområdets ekonomiska och sociala problem måste beaktas. Osäkerheten om Rysslands säkerhetspolitiska strategier och framtida utveckling måste också i fortsättningen inkluderas i svenska säkerhetspolitiska bedömningar. Fru talman! Det är förvånansvärt tyst om Vitryssland - ett land i vår närhet där det inte råder demokrati och yttrandefrihet. Sedan valsegern 1994 har Alexander Lukasjenko målmedvetet arbetat för att stärka sin egen makt samtidigt som den politiska oppositionen och regimkritiska massmedier har fått allt svårare att verka. Trots att den vitryska huvudstaden Minsk ligger mindre än 100 mil från Stockholm är våra kunskaper både om landet Vitryssland och om övergrepp mot oppositionella politiker, journalister som inte ger president Lukasjenko sitt obetingade stöd samt regimkritiker mycket begränsade. Det duger inte att Sverige och EU slår sig till ro i frågan om Vitryssland genom att konstatera att det görs insatser. Insatser är en sak, fru talman, men verklig förändring är en annan. Så länge grundläggande demokratiska strukturer inte implementeras och demokratiska rättigheter inte respekteras är de insatser som gjorts uppenbarligen otillräckliga. De spirande demokratiska rörelser som trots allt ändå finns i Vitryssland måste ges ett starkt stöd. Våra kunskaper om situationen i landet måste öka så att våra insatser och vårt engagemang för Vitryssland kan intensifieras och ges ökad offentlighet. I detta sammanhang vill jag hänvisa till vårt särskilda yttrande nr 11. Fru talman! I början av år 2000 uttalade FN:s säkerhetsråd att hiv/aids kan ses som ett säkerhetshot. Politiskt sett anser de flesta ännu så länge att kampen mot hiv aids har tyvärr infriats, varför detta ofantliga problem måste bedömas som en säkerhetspolitisk risk. Epidemin orsakar närmast ofattbar förödelse i form av utslagning av tiotals miljoner människor, nedbrytning av staters system, strukturer och administrationer. När samhällen bryts ned ökar risken för konflikter avsevärt. Vi i Sverige, som i mångt och mycket är ett föregångsland i bekämpningen av hiv aids är en säkerhetspolitisk risk, och därför bör vi agera inte enbart utifrån en humanitär utan också utifrån en säkerhetspolitisk horisont. Det är hög tid att få in det tänkandet hos både enskilda och myndigheter. Fru talman! En säkerhetspolitik för fred och frihet nås genom aktivt samarbete med andra länder och organisationer. Ensam är inte stark. Vi kommer i framtiden att bli ställda inför att försvara inte bara vårt territorium utan också de värderingar som vårt fria och demokratiska samhälle präglas av. Inför det kan vi inte ställa oss neutrala. Sverige kan inte heller förklara sig neutralt om något av våra grannländer angrips. Nya hot såsom terrorism måste i högre grad bekämpas tillsammans med andra stater. Därför bör Sverige efter förmåga och kapacitet även fortsättningsvis aktivt ta del i arbetet med att lösa säkerhetsproblem såväl i Europa och i närområdet som i övriga delar av världen. Sveriges medlemskap i FN och EU och samarbete med Nato ger oss tillgång till de bästa kanalerna och möjligheterna. Det är dags att lämna den tidigare doktrinen till historien och att bygga en modern säkerhetspolitik för Sverige. Jag yrkar bifall också till reservation 8.

Fru talman! I gemenskap med andra demokratiska stater, både i vår närhet och runtom i världen, ska vi i praktisk handling forma Sveriges framtida säkerhet. När vi talar om säkerhetspolitik är det ju viktigt med framförhållning: att undvika krig och kriser. Och det gör vi på olika sätt t.ex. genom ett aktivt deltagande i Förenta nationerna. Sverige är ju en aktiv aktör i FN. Det som hände den 11 september fick även USA att höja sin FN-profil. Jag tycker att det egentligen är att beklaga att det ska till en sådan drastisk händelse för att man ska inse värdet av internationellt samarbete för att undvika kriser. Egentligen är det lite skamligt på sitt sätt att USA då helt plötsligt betalar in sina skulder till FN, för nu ska man då använda den organisationen i ett krisläge. Man borde ha insett det långt tidigare och varit med och stött FN på ett aktivt sätt och inte underminerat FN:s ekonomi. USA betalar ju en stor del av FN:s budget, om man nu hade betalat det man skulle. Vi gör det också genom EU. Sverige tövade ganska länge - alltför länge - innan vi gick med i EU. Så småningom har vi gjort det som en aktiv part och också förebyggande. Genom en solidarisk biståndspolitik ska man också kunna öka samarbetet på det internationella området för att undvika kriser. Där finns också mycket att kritisera många länder för. Bidragen till det internationella solidaritetssamvetet minskar i världen. Det borde vara precis tvärtom. Egentligen är detta småpengar jämfört med mycket annat man satsar på inom försvarsområdet. Det är brist på insikt egentligen att inte inse detta; att internationellt solidaritetsarbete är fredsarbete och säkerhetspolitiskt arbete. Genom att bryta ned gränser, genom att samarbeta, genom att handla med varandra genom frihandel och annat ökar man förståelsen mellan människor, och därmed skapar man en bättre värld. Svensk säkerhetspolitik ska sålunda formas av verklighetens krav och inte i slutna seminarieövningar kring formuleringar av den svenska säkerhetspolitiska doktrinen. I och med vårt medlemskap i EU lämnade vi den traditionella neutralitetspolitiken bakom oss. Den svenska säkerhetspolitiska doktrinen: "Sveriges militära alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde", har kommit till vägs ände, ja, den har spelat ut sin roll. Det inser alltfler. Ändå lever den kvar vid högtidliga deklarationer här i riksdagen. Vår självklara och ovillkorliga solidaritet med andra fria och demokratiska stater har kommit till tydligt uttryck efter de tragiska händelserna den 11 september, som flera här har varit inne på. Som medlem i EU kan Sverige aldrig stå neutralt inför extern aggression mot ett annat EU Som medlem av de fria demokratiska staternas gemenskap skulle Sverige inte heller kunna stå neutralt vid en extern aggression mot någon av våra tre baltiska systernationer. En sådan aggression skulle innebära en åtminstone indirekt men i alla händelser mycket kraftig inskränkning i Sveriges säkerhetspolitiska förutsättningar. De europeiska demokratiernas säkerhet har under årtionden garanterats av Nato. Detta samarbete mellan USA och Europa är viktigt också i framtiden. Den transatlantiska länken ska upprätthållas. Diskussioner pågår mellan sex av riksdagens sju partier om en ny formulering av svensk säkerhetspolitik. Eftersom Folkpartiet inte får delta i dessa överläggningar vet vi av naturliga skäl inte hur överläggningarna går. Hur intensiva är egentligen diskussionerna? Det kanske finns någon eller några företrädare för de partier som deltar i diskussionerna som kan lätta lite på förlåten. Neutraliteten och alliansfriheten valdes en gång av Sverige i syfte att hålla vårt land utanför stormaktskonflikter i Europa och särskilt i Östersjöområdet. Med det kalla krigets slut, Sovjetunionens upplösning, Rysslands gradvisa normalisering som en europeisk demokrati och utbyggnaden av de europeiska samarbetsorganen föreligger inte längre det konfliktmönster som vår traditionella säkerhetspolitik var avsedd för. Huvudsyftet att kunna vara neutralt vid en konflikt i vårt eget närområde förefaller i dag inte vara annat än en rent teoretisk konstruktion. Praktisk handling och den krassa verkligheten har ju visat på något annat. Med vårt eget medlemskap i EU och övriga Östersjöstaterna som fullvärdiga medlemmar av EU föreligger i vilket fall ingen reell neutralitetsoption. Vår egen säkerhet förutsätter solidaritet inom den europeiska gemenskapen. Såtillvida är det i praktiken ingen skillnad mellan de förpliktelser ett EU medlemskap innebär och de som ett Natomedlemskap skulle innebära. Det rör sig i båda fallen om ömsesidig solidaritet mellan Europas demokratier. En ny svensk säkerhetspolitisk doktrin bör enligt min mening utgå från att Sverige aktivt ska bidra till att skapa en alleuropeisk fredsordning. Sverige bör därför, i likhet med de baltiska staterna, söka medlemskap i Nato. Som fullvärdiga medlemmar av Nato får vi större inflytande än som samarbetspartner utanför Nato. Natos fortsatta utveckling från att enbart vara en försvarsallians till att vara en huvudpelare i europeisk krishantering är givetvis främst en fråga för Natos medlemmar. Utan ett fullt medlemskap ställer vi oss utanför den viktiga fortsatta utvecklingen av Nato. Det är egentligen samma resonemang som vi hade när vi ansökte om medlemskap i EU. Det är bättre att vara med i det rum där besluten fattas. EU:s och Natos successiva utvidgningar till att omfatta alltfler av Europas demokratier är viktiga bidrag till att stärka de strukturer som främst främjar fred och säkerhet i Europa. Det bidrar kraftfullt till att förebygga, möta och hantera konflikter såväl inom som mellan stater i Europa. Institutionaliserade säkerhetsstrukturer av denna art bidrar till att öka transparens och förutsägbarhet. Den mycket positiva och välkomna utvecklingen i Ryssland och dess framtida roll i det europeiska samarbetet bör i högre grad uppmuntras och understödjas. Rysslands väg mot demokrati och rättsstat underlättas inte av att vare sig Sverige, Natoländerna, eller Ryssland självt fortsätter att framställa Ryssland som en motpol och ett särfall i Europa. Det vore en djupt olycklig demonisering av Ryssland. Under president Putins ledarskap har Ryssland allt tydligare visat att det ser sin framtid i ett allt närmare samarbete med det övriga Europa. I efterdyningarna till attackerna mot World Trade Center har Ryssland ytterligare markerat sin hemvist i det nya Europa och dess allt närmare samarbete med Europas säkerhetsoch samarbetsstrukturer. Fru talman! Alltmer talar för att Nato vid sitt toppmöte i Prag i november nästa år kommer att fatta beslut om inbjudningar till en fortsatt utvidgning. Denna gång kommer utvidgningen att omfatta också svenska grannländer i Baltikum. Finland beskriver t.ex. numera sitt säkerhetspolitiska vägval som "alliansfrihet" - och så lägger man till "under rådande förhållanden". Efter Natos toppmöte i Prag kan diskrepansen mellan svensk säkerhetspolitisk i inhemska doktriner, i de samtal som pågår och i praktisk politik därför mycket snabbt bli mycket stor. I Europa är det då bara Sverige och Vitryssland som för egen del uttryckligen utesluter medlemskap i Nato. Fru talman! Med dessa ord vill jag passa på att yrka bifall till reservationerna 1 och 6. Eftersom de reservationerna innefattar flera punkter nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1 under punkt 2 och reservation 6 under punkt 13.

Fru talman! Terroristattackerna mot USA den 11 september var en attack mot vårt demokratiska och öppna samhälle. Det är det värsta exemplet hittills på en ny typ av hot som riktas mot vårt samhälle. Det var också en urskillningslös terrorhandling som riktades mot oskyldiga människor mitt i den amerikanska vardagen. Man använde inte bara civila människor som vapen, man använde också civila människor till måltavla. Terroristattackerna visar på det moderna samhällets sårbarhet. Handlingarna har av världssamfundet karakteriserats som kriminella och som ett hot mot internationell fred och säkerhet. Detta illustrerar på ett tragiskt sätt att den säkerhetspolitiska bilden har en ny dimension. Målet för dem som begår den här typen av våldshandlingar är att genomföra attacker mot politiska och ekonomiska värden och att skapa störningar i civila samhällsfunktioner för att på det sättet uppnå sina syften. Det är utomordentligt betydelsefullt att världssamfundet har bildat en gemensam front mot terrorismen. Det är av stor vikt att FN:s säkerhetsråd har agerat enhälligt på ett mycket tydligt och framåtsyftande vis i det uppkomna läget. Jag passar på att tacka för Henrik Landerholms stöd till regeringens hållfasthet i denna fråga. Sedvanerätten utvecklas genom att nya regler accepteras av en överväldigande majoritet av världens stater. I resolution 1368 sätter säkerhetsrådet för första gången internationell terrorism i samband med hot mot internationell fred och säkerhet. Man gör också en koppling mellan begreppet självförsvar i Från att tidigare ha betraktat internationell terrorism främst som en kriminell handling har tolkningen av FN:s stadga i och med detta utvecklats så att det nu också är ett hot mot internationell fred och säkerhet och även utlöser rätten till självförsvar. Ett enigt säkerhetsråd står bakom resolutionen och därmed denna tolkning av FN:s stadga. Det finns väl nästan bara en på det här jordklotet, nämligen Vänsterpartiets partiledare, som fortfarande uttrycker tveksamhet till FN:s säkerhetsråds rätt att uttolka FN-stadgan. Det råder inte någon tvekan om att en förskjutning har skett i avvägningen mellan människors säkerhet och staters suveränitet. Denna utveckling måste välkomnas. FN har trots det en avgörande roll när det gäller ansvaret för internationell fred och säkerhet. Rätten att besluta om våldsanvändning bör förbli hos säkerhetsrådet. Den viktigaste uppgiften är nu i stället att påverka arbetssättet så att vetot inte används mer än i undantagsfall. Det internationella samfundet måste utöver att hålla samman för att bekämpa internationell terrorism även samarbeta för att hantera andra globala problem. Människor i världen ställer högre krav på delaktighet. De vill ha en större del av globaliseringens frukter. En stor utmaning för det internationella samfundet är att minska gapet mellan de rika och de fattiga. Globaliseringens fördelar måste nå ut till alla. Mer än en miljard människor lever i dag i absolut fattigdom. Generalförsamlingen antog hösten år 2000 ett mål om att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det är bra. Men för att detta ska ske måste fler länder uppnå FN:s mål om 0,7 % i bistånd. Vi måste ge utvecklingsländerna marknadstillträde. Vi måste öka vår handel. Vi måste ha rättvisare villkor. Allt detta, liksom kraftfulla initiativ för att bringa långvariga konflikter till en varaktig lösning, kan rycka undan grunden för möjligheterna att rekrytera nya terrorister. Fru talman! När kommunismens ok lyftes från våra grannfolk i öster sökte de genast gemenskapen med oss. De sökte vår frihet, de sökte vår demokrati, de sökte vår marknadsekonomi och allt annat som de under årtionden av kommunistiskt förtryck förnekats. Under de lite mer än tio år som har gått sedan muren föll har en enastående utveckling ägt rum i dessa länder. Människors frihet har ökat och äntligen får de också del av det ekonomiska välstånd som vi svenskar alltför ofta tar för givet. Demokratiska värderingar är fast förankrade, och ingen tror längre på allvar att utvecklingen kan rullas tillbaka. Denna fantastiska utveckling sedan kommunismens fall har också gynnat oss. Säkerhet kan endast byggas i samarbete. Varje land har rätt att självständigt välja sin säkerhetspolitiska linje. Grannrelationer måste bygga på utvecklat förtroende och på ömsesidig respekt. EU utvidgningen är central. Utvidgningen av EU har en mycket betydelsefull säkerhetspolitisk effekt då kraven på institutionell stabilitet som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt för skydd av minoriteter har haft avsevärda positiva effekter. Dessa länder kommer i och med ett EU medlemskap att integreras i vårt system för krishantering, som är under uppbyggnad inom ramen för EU. Detta har också en oerhört stabiliserande verkan. Den transatlantiska länken har en mycket viktig roll att spela i den alleuropeiska freds och säkerhetsordning som vi eftersträvar. Sverige har alltsedan den återupprättade självständigheten för tio år sedan stött Estlands, Lettlands och Litauens stärkande av sin suveränitet, uppbyggnaden av rättsstatens demokratiska strukturer samt en nationell totalförsvarsförmåga. Det svenska stödet har på ett verksamt sätt bidragit till att dessa länder har kunnat göra sina självständiga säkerhetspolitiska val. Det är ett starkt svenskt säkerhetsintresse att dessa grannländer inte förnekas den rätten, utan kan förverkliga sina egna säkerhetspolitiska målsättningar. Estland, Lettland och Litauen har valt att söka sin säkerhet genom medlemskap i EU och Nato och genom goda grannrelationer. Processen att sätta stopp för det kalla krigets uppdelning i vår del av Europa är inte avslutad förrän också dessa länder har förverkligat sina säkerhetspolitiska mål. Vad avser förutsättningarna för Natomedlemskap och vilka länder som ska ingå i en kommande utvidgning så är detta frågor som Nato och dess egna medlemsstater har att ta ställning till. Det ankommer inte på Sveriges riksdag att ta ställning i dessa frågor. Sverige deltar fullt ut i EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik och är drivande i dess utveckling av en integrerad civil och militär krishanterings och konfliktförebyggande förmåga. ESDP utvecklas i nära dialog med och i samverkan med Nato, FN, OSSE och partnerländerna. Genom denna process bidrar vi till att skapa ett mer jämbördigt och fruktbart samarbete mellan EU och USA på krishanteringsområdet. Ett fortsatt fördjupat euroatlantiskt säkerhetssamarbete är av grundläggande betydelse för att hantera konflikter i Europa och dess närhet. Nato har, liksom EU och OSSE, stor betydelse för säkerheten i Europa. Sveriges samverkan med Nato på Balkan, samt inom ramen för EAPR och PFF, är uttryck för den vikt vi fäster vid Natos centrala roll som militär krishanterare i Europa. På samma sätt är samverkan mellan EU och Nato inom ramen för ESDP ett viktigt instrument för att utveckla vår krishanteringsförmåga. Fred och säkerhet för vårt eget land är ett övergripande mål för svensk säkerhets och försvarspolitik. Vi har också som grundläggande mål att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i världen. Sveriges säkerhetspolitik syftar till att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet att såsom enskild nation och i samverkan med andra kunna utveckla vårt samhälle. Det är Sverige självt som definierar vår innebörd av den militära alliansfriheten. Den sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga som helst hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Vi har i dag möjlighet att delta i alla former av internationellt samarbete, med undantag endast för det förpliktigande samarbete med Nato som gäller ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp. I Sverige finns en bred politisk uppslutning och en stark folklig förankring kring vårt val att vara militärt alliansfria. Sverige är inte inom en överskådlig framtid hotat av en invasion från främmande stat. Men det gör inte att alla faror är borta. Vi i Sverige har under lång tid diskuterat det vidgade säkerhetsbegreppet. Vi har studerat hur miljökatastrofer, flyktingströmmar, terroristattentat och annat har kunnat påverka vår säkerhet. Efter den 11 september vet vi att detta inte bara var hypotetiska seminarieövningar. Terroristattackerna visade oss i blixtbelysning att framtidens hot ser annorlunda ut än gårdagens. Sverige och det svenska försvaret har tidigare än de flesta andra påbörjat en strukturell förändring för att kunna möta också framtidens hot. Det finns både politisk vilja och förmåga att förändra Sveriges säkerhetspolitik för att möta hot och utmaningar som landet i framtiden kan ställas inför. Den nya helhetssynen på säkerhet och sårbarhet, vårt allt bredare internationella säkerhetssamarbete för att förebygga och hantera olika typer av hot, konflikter och kriser samt ominriktning av det svenska försvaret är exempel på hur denna politiska vilja har manifesterats i konkret handling. I utskottets betänkande behandlas också regeringens förslag till avtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om stöd för industrisamarbete inom försvarsmaterielområdet. Den försvarsindustriella förändringsprocess som inletts i Europa och i Norden främjar vitala svenska säkerhets och försvarspolitiska intressen. Försvarsindustrins internationalisering är en förutsättning för att Sverige ska kunna bibehålla industrikapacitet i landet och på det sättet säkra vår försvarsmakts behov av materiel på den militära alliansfrihetens grund. Detta nordiska samarbetsavtal ger också de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt sund försvarsindustri, vilket är av vikt för att säkra en effektiv användning av försvarets resurser för materielanskaffning. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

Fru talman! Marianne Andersson får nöja sig med att höra Urban Ahlins åsikt i frågan. Jag hörde Marianne Andersson säga i sitt inlägg att den socialdemokratiska partikongressen hade tagit steg tillbaka vad gäller neutralitetspolitiken. Så är icke fallet. Vi har haft två olika sammankomster i det socialdemokratiska partiet. Ett förtroenderåd ägnade sig åt att diskutera den nya säkerhetspolitiska situationen. Där exemplifierades vad den militära alliansfriheten ger oss för möjligheter, och då fanns exemplifieringen att vi kan ställa oss neutrala. Samma text som antogs på förtroenderådet flera månader innan partikongressen beslöts av partikongressen att föras in. Det är alltså ingen större förändring, mycket odramatiskt. Det råder väl ingen som helst tvekan om att vi allihop är överens om att den säkerhetspolitiska doktrin vi har i dag inte på ett fullödigt sätt beskriver den verklighet som vi lever i. Av det skälet har regeringen bestämt sig för att bjuda in till överläggningar för att hitta en ny säkerhetspolitisk doktrin. Jag tror också att det finns stora möjligheter att göra det, eftersom skillnaderna mellan partierna är ytterligt små. USA:s möjliga angrepp på Irak är något som jag också har nåtts av den senaste tiden i alltmer alarmerande tongångar. Jag måste säga att jag tror att det vore ett ödesdigert misstag av USA att bestämma sig för att fortsätta och på det sättet bomba Irak. Det skulle till att börja med naturligtvis leda till att den internationella koalitionen mot internationell terrorism genast skulle upphöra. Jag tror att det vore ett ödesdigert misstag av amerikanerna i det här läget.

Fru talman! Vi är inte ensamma om att rikta kritik mot bombningarna. Det finns en ganska stor grupp inom socialdemokratin som delar synpunkten att det inte är det rätta sättet att ta kamp mot terrorismen att bomba ett annat land. bin Ladin är fortfarande på fri fot, och många, många människor har fått sätta livet till i den militära attacken mot Afghanistan. Flyktingströmmen är stor, och människor har det väldigt besvärligt nu. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det i den allmänna diskussionen. Med anledning av det som Marianne Andersson sade är det ju också så att USA ganska tidigt sade att det var fler s.k. skurkstater där man med militära medel gärna skulle vilja komma åt terrorismen, som man uttryckte det från USA:s sida. Det finns ju ambitioner från USA:s håll att använda den formen av kamp mot terrorism som vi alltså inte stöder.
Fru talman! I mitt inlägg sade jag inte att ni var ensamma om kritik mot bombningar. Det syns mig mycket tydligt att det inte är på det sättet. Det är ganska många som har uttalat sig mot bombningar, även om de, precis som Henrik Landerholm sade tidigare, har blivit färre med antalet veckor som har gått. Vad jag sade i mitt inlägg var att Gudrun Schyman snart är den enda i världen som inte ger FN:s säkerhetsråd rätt att tolka FN-stadgan. Min fråga till Berit Jóhannesson från Vänsterpartiet är: Anser Vänsterpartiet att FN:s säkerhetsråd har rätt att uttolka FN-stadgan? Det är nämligen vad FN:s säkerhetsråd har gjort. Ett enhälligt säkerhetsråd har tolkat FN-stadgan på det här viset. Och den enda som jag har hört uttrycka tveksamhet över detta är Vänsterpartiets partiledare Gudrun Schyman, så jag vill ha ett svar på frågan: Har FN:s säkerhetsråd rätten att uttolka FN-stadgan eller inte? Jag håller med om och tror inte heller att bombningarna är den enda metoden för att utrota internationell terrorism. Det har heller aldrig varit syftet med de bombningar som pågår. Syftet med bombningarna i Afghanistan har varit att slå ut träningsläger för terrorister, att slå sönder al-Qaidas militära nätverk. Det är detta bombningarna har syftat till. Vad jag sade i mitt inlägg var att ska vi rycka undan rekryteringsgrunden för att få fram nya terrorister, måste vi se till att få en schystare världsordning, en mer rättvis globalisering där globaliseringens frukter kommer människorna till del och där vi minskar gapet mellan rika och fattiga. Men inta inte någon sorts vänsterståndpunkt och tro att Usama bin Ladin och hans nätverk är något slags progressiva krafter i världen som slåss för mer rättvisa och jämlikhet, för så är det inte. Detta är terrorister med något helt annat på sin agenda.
Fru talman! Vad vi har sagt är att våld föder våld och att det här sättet att ta kamp mot terrorism innebär att man samtidigt utsätter andra människor för våldet. Detta är oerhört viktigt. Vi har sagt att det är bra att FN agerar, och vi har hela tiden sagt att det är bra att man lyfter upp de här frågorna till FN. Det är riktigt. Därmed kan jag hålla med om att det är viktigt att FN agerar och att FN framgent agerar på ett sätt som gör att man faktiskt får en lösning på det här problemet. Det är vad vi har sagt.
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka Berit Jóhannessons svar, men jag väljer att tolka det den positiva vägen, att hon tar avstånd från Vänsterpartiledarens pacifistiska hållning när hon säger att FN:s säkerhetsråd inte har rätten att tolka FN-stadgan på det här viset. Jag tycker att det är bra om Berit Jóhannesson menar att FN har agerat riktigt här. Berit Jóhannesson säger att våld föder våld. Det är på det viset att när terrorattackerna skedde höll det här nätverket på att planera ytterligare terrorattacker i världen. Då är frågan: Ska vi i det internationella samfundet vara passiva och vänta på att dessa terrorister ska göra ytterligare attacker, eller ska vi agera? För mig är svaret ganska givet: Samfundet kan inte vara passivt, så i detta läge gjorde det internationella samfundet helt rätt. Man såg till att USA hade rätten till självförsvar. Av det skälet har bombningarna skett i Afghanistan för att slå ut al-Qaidas nätverks möjligheter att fortsätta med terrorattacker över världen.

Fru talman! Urban Ahlin understryker, som alla talare har gjort här i dag, vikten av internationellt samarbete för att skapa en säkrare värld och för att, som han sade, rycka undan grunden för terrorism. Vi delar den uppfattningen allesammans här. Historiskt sett har Sverige inte alltid varit så väldigt aktivt på en del samarbetsområden. T.ex. hindrade svensk alliansfrihet Sverige vid bildandet av FN. Vi hade en diskussion på den tiden om ifall Sverige skulle kunna gå med i FN eller inte beroende på alliansfriheten, men vi fattade beslut om att göra det. Likadant var det med EU. Det tog lång tid innan vi blev medlemmar. Och nu har vi på bordet en diskussion om Natomedlemskap. Vi har ju alltmer samarbete, precis som Urban Ahlin underströk, med Nato. Det enda som återstår är de här ömsesidiga försvarsförpliktelserna, där majoriteten inte anser att vi kan gå med i Nato på grund av dessa. Då är min fråga: Anser Urban Ahlin att vi skulle kunna vara neutrala vid t.ex. ett överfall på något av EU-medlemsländerna eller skulle Sverige också ta en aktiv del i försvaret av ett sådant land?
Fru talman! K-G Biörsmark säger att vi inte har varit så aktiva i FN på grund av vår alliansfrihet och att vi var tveksamma och tvehågsna innan vi gick med. Det vet jag inte riktigt. Jag känner inte till det, det var långt före min tid. Men jag vet att Sverige kanske har varit det land som har varit mest aktivt i FN. Över 100 000 människor i Sverige har varit ute på olika FN-uppdrag, i fredsbevarande insatser osv. Jag tror att det är väldigt få länder som faktiskt kan visa en sådan aktivitet. Det är väl inte så dåligt av ett alliansfritt land att ha kunnat spela den rollen under många år och på det sättet ha stött FN. Jag håller med om att det är oerhört låg trovärdighet för att vi skulle kunna vara neutrala om ett annat EU-land skulle angripas. Vi är med i EU i en solidarisk gemenskap med de andra där vi naturligtvis inte kan stå likgiltiga inför vad som händer ett grannland eller ett annat land i EU. Men det behöver inte betyda att vi naturligtvis måste vara medlemmar av Nato. Vi är med i Europeiska unionen och samarbetar med den om att bygga upp en ordentlig krishanteringsförmåga, en civil och militär krishanteringsförmåga. Vi deltar på alla möjliga områden på de sätt vi kan utom just när det gäller artikel fem. Jag tycker att det är ganska självklart. Vi gör detta tillsammans med många andra länder i Europeiska unionen - och även andra europeiska länder - som är i samma situation. Jag tycker faktiskt att ansvaret ligger hos K-G Biörsmark att förklara varför vi ska göra detta nu, när vi faktiskt behandlar ett betänkande som visar att vi inte står inför någon risk för en invasion av en främmande stat. Varför ska vi gå med i Nato nu när hotet mot oss faktiskt har varit större tidigare? På vilket sätt skulle vår säkerhet stärkas i förhållande till den situation vi har i dag? Sverige har inget säkerhetsunderskott, K-G Biörsmark.
Fru talman! Det var ju i samband med starten av FN som vi - även då - hade bekymmer med vår neutralitetspolitik. Vi har ofta gömt oss bakom just det här begreppet, att vi ska vara neutrala. Därför har vi inte alltid varit så aktiva på de här områdena. Så var det också historiskt när FN bildades. Vi var tvungna att vänta ett år och fundera här i riksdagen på om vi skulle gå med eller inte. Sedan har vi varit mycket aktiva, och vi är mycket aktiva. Det är jättebra. Det är likadant med EU. Det tog lång tid där också. Nu när vi har kommit med är vi aktiva, och det är jättebra. Samma resonemang borde också kunna gälla Nato, där vi så att säga tövar och är med lite grann men inte är fullt aktiva. Fördelen med detta, Urban Ahlin, skulle vara att vi då är med i de rum och runt de bord där beslut fattas och diskussioner sker. Då kan vi vara med och påverka. Det är bakgrunden till resonemanget. Det borde väl även Urban Ahlin tycka är bättre; att kunna göra sin röst hörd fullt ut. Det borde vara bättre än att vara lite passiv, som i de andra exemplen, de historiska exempel som jag har tagit upp. Så har vi gjort tidigare. Då är det också lite konstigt, tycker jag, att man vill ha den här säkerhetspolitiken så att säga à la carte. Man vill vara med lite grann men inte fullt ut. Man vill inte vara med och ställa upp på § 5 och inte vara med och aktivt stödja andra länder som kommer i svårigheter. Vi har under många år, i decennier, under det kalla krigets tid förlitat oss på hjälp från väst. Det är det jag menar med just à la carte. Är det inte bättre att vi höjer vår röst och fullt ut går med som fullvärdiga medlemmar? Jag tror att det också skulle stärka svenskt självförtroende i de här frågorna. Det kan annars diskuteras och bli lite naggat i kanten på grund av att vi inte tar klar ställning.
Fru talman! Jag läste i Folkpartiets reservation meningen om att man tycker att det vore lämpligt om Sverige och Finland tillsammans med de tre baltiska staterna skulle ansöka om medlemskap. Så stod det något i stil med: Om finska folket så önskar förstås. Tydligen gäller inte den formuleringen det svenska folket. Vi vet att det finns en väldigt stark uppslutning bland svenska folket bakom den militära alliansfriheten och att man inte vill att vi ska gå med i Nato. Jag är glad över att Folkpartiet åtminstone tar hänsyn till den finska opinionen i den frågan. Nu är det på det sättet att vi samarbetar med Nato i fråga om alla dess möjliga strukturer utom just att ge en möjlighet till artikel fem. I alla andra strukturer är vi med. Vid alla andra beslut, vid alla andra bord, är vi med. Sanningen är ju, som Henrik Landerholm påpekade, att första gången artikel fem utlöstes var nu, efter terrorattacken. Under alla dessa år innan dess har aldrig artikel fem använts. Som jag ser det har alltså Sverige full tillång till alla de delar i Natos strukturer som vi behöver ha tillgång till. Vi har inget säkerhetsunderskott i dag. Vi har en möjlighet att samarbeta med Nato på väldigt många områden. Dessutom vågar jag påstå att den hållning som Folkpartiet har, att vi tillsammans med de tre baltiska länderna i dag skulle söka medlemskap i Nato, innebär en risk för att vår säkerhetspolitiska situation faktiskt skulle kunna försämras.
Fru talman! Jag noterar först av allt att varken försvarsministern eller utrikesministern ansett det mödan värt att försvara regeringens politik i denna debatt. Men jag nöjer mig väl med Urban Ahlin, som jag dessutom tar tillfället i akt att hälsa välkommen i utskottsordförandenas krets - om än något tidigt. Man kan kanske t.o.m. se fram emot en mer givande debatt med honom än med regeringens å tjänstens vägnar mer bokstavstrogna talesmän. Jag instämmer i mycket av det som Urban Ahlin har framfört, men jag har ett par frågor som jag vill ta upp. Jag vill inte föregripa partiledarsamtalen. Dem skulle jag från min utgångspunkt gärna se att Folkpartiet återvände till. Större än så torde inte motsättningarna vara. Eller om man uttrycker det så här: Bland de sex kvarvarande partierna torde väl motsättningarna vara minst lika stora som de skulle bli om även Folkpartiet inkluderades i kretsen. Det skulle vara positivt för Sverige om vi kunde hitta en gemensam doktrin att gå vidare utifrån. Från min utgångspunkt är det som det sammansatta utskottet har fastslagit i detta betänkande vad gäller begränsningarna för svenskt säkerhetspolitiskt samarbete oerhört väsentligt. Då undrar jag om det inte är Urban Ahlins uppfattning att den diskussion som förs kring den säkerhetspolitiska doktrinen i väl stor utsträckning utgår från negationen, dvs. från det självklara förhållandet att så länge vi inte är med i Nato omfattas vi inte av artikel fem. Borde det inte i stället vara rimligt att fokusera på och utgå från vad svensk säkerhetspolitik, inte minst i praktisk handling, i all den praktiska handling som jag tidigare här har redovisat i talarstolen, i verkligheten innebär? Det handlar om våra nationella säkerhetsintressen, vilka de är, vad vi gör och varför. Vore inte det bättre än att klä alliansfrihetens julgran med kulor som den varken är värd eller förtjänar?
Fru talman! Jag ber att få tacka för Henrik Landerholms gratulationer även om de är för tidiga. Riksdagen har ännu inte fattat några beslut vad gäller ordförandeskapet i utrikesutskottet. Jag tror att man ska vänta med sådana gratulationer tills besluten är fattade. Det har jag lärt mig under några år i politiken. Vad gäller den militära alliansfriheten och den nya doktrinen är det ju på det sättet att det här utskottsbetänkandet säger att vi har partiledaröverläggningar. Vi ska väl, precis som Marianne Andersson sade tidigare, kanske överlämna de diskussionerna åt partiledarna, överlämna åt dem att försöka hitta de nya formuleringar som på ett bättre sätt beskriver den säkerhetspolitiska situation som vi faktiskt befinner oss i. Jag håller med Henrik om att vår politik i dag är inriktad på ett samarbete, på en integration, på att vara med i ett solidariskt arbete tillsammans med andra nationer för att bygga upp en alleuropeisk säkerhetsordning. Det ska naturligtvis också synas i den säkerhetspolitiska doktrin som ska komma ut ur det här samarbetet. Självklart är det på det sättet. Men jag kan inte riktigt förstå varför Henrik Landerholm så enormt benhårt håller sig fast vid att han är rädd för ordet "möjlighet", alltså att det finns en möjlighet att vara neutral. Det är ju på det sättet. Är vi militärt alliansfria har vi möjligheten att ställa oss neutrala. Varför är det så farligt för Moderaterna att över huvud taget ha en liten hänvisning till att vi ska kunna vara det?
Fru talman! I detta hänseende är signalspråket av oerhört stor betydelse. Både orden neutralitet och alliansfrihet för problem med sig i dagliga säkerhetspolitiska umgänge som vi har med grannar och vänner med vilka vi samverkar och samarbetar. Jag tycker att det vore orimligt om neutraliteten fanns med i den svenska säkerhetspolitiska doktrinen helt enkelt därför att det är den mest osannolika av optioner som Sverige skulle kunna ställas inför. I folkrättslig bemärkelse har jag ingen anledning att inte ge Urban Ahlin rätt. Men denna möjlighet tillkommer faktiskt även ett Natoland som väljer att stå utanför det stöd till andra Natoländer som artikel 5 faktiskt innebär. För mig är det alltså bättre att beskriva säkerhetspolitiken som den faktiskt är i stället för att försöka klä den alliansfria julgranen med sådant som den inte förtjänar respektive att använda sådana ord som faktiskt ger en i grunden missvisande beskrivning och balansering av svensk säkerhetspolitik. Jag har ytterligare en kort fråga till Urban Ahlin, och den gäller frågan om baltiskt Natomedlemskap. Min fråga bygger på det krumbuktande och de omskrivningar som finns i utskottsbetänkandet, där utskottets majoritet beskriver detta som positivt, dvs. att vi inte ska sätta punkt för kalla krigets uppdelning förrän dessa länder också har förverkligat sina säkerhetspolitiska mål, och det stöder Urban Ahlin. Men det är ju just utifrån förutsättningen att detta är deras säkerhetspolitiska mål - Natomedlemskap. Om det var union med Vitryssland, medlemskap i terrorisnätverket al-Qaida eller medlemskap OSS som vore de baltiska ländernas egna säkerhetspolitiska mål, skulle Urban Ahlin då vara lika positivt inställd till de baltiska ländernas egna säkerhetspolitiska val och anse att detta skulle gagna också stabiliteten i vårt närområde och svensk säkerhet?
Fru talman! Först vill jag säga något om ordet neutralitet. Det är väl ändå på det sättet att man inte byter säkerhetspolitik som man byter skjorta, utan man försöker väl ändå att hålla något slags linje i den politik som har funnits? Jag tycker att det borde ha varit ett ganska litet offer från Henrik Landerholms sida att gå med på att man faktiskt kan stå för folkrätten, att ett militärt alliansfritt land faktiskt har rätten att förklara sig neutralt. Jag har inte gjort någon matematisk beräkning av det, men jag skulle tro att Sverige i dag faktiskt är neutralt i ett flertal av de konflikter som finns över världen. Jag tror inte att vi står upp för någon sida t.ex. i konflikten mellan Etiopien och Eritrea osv. Henrik Landerholm har ett väldigt snävt synsätt, att det hela tiden handlar om vårt gränsområde. Vår säkerhetspolitik syftar ju till att vi ska främja global säkerhet över hela världen. Det är klart att jag inte tycker att det är så konstigt om vi har haft en doktrin på det sätt som vi har i dag, och när vi går över till något nyare ändå har en sådan koppling, om man är militärt alliansfri, till den möjligheten. Men, som Marianne Andersson sade, låt våra partiledare få jobba med denna fråga och se om de kan komma fram till någonting som vi kan vara överens om. När det gäller det baltiska medlemskapet har vi ju haft den här diskussionen ganska många gånger i denna kammare. Nu är det så att Sverige inte är Natomedlem. Sverige är medlem i Europeiska unionen, och där har vi på alla möjliga sätt försökt att föra fram balternas möjlighet till ett medlemskap så fort som möjligt, ibland med stöd från moderaterna och ibland inte med stöd från moderaterna. Jag minns när Carl Bildt snabbt sprang EU-kommissionens ärenden och inte ville ha med alla baltiska länder i t.ex. Fregattan. Jag vet inte riktigt vad Henrik Landerholm är ute efter. Vi har gett dem ett starkt suveränitetsstöd, och vi hjälper till att bygga upp en stark totalförsvarsförmåga i dessa länder för att de ska ha en reell möjlighet att välja säkerhetspolitisk väg. Vilken väg de väljer är upp till parlamenten i de baltiska länderna.

Fru talman! Attackerna mot Washington och New York var det värsta anfallet mot demokratin i västvärlden sedan andra världskriget. USA har aldrig tidigare utsatts för anfall på egen mark av det slag som nu har ägt rum. Attacken mot Pearl Harbour, som i Sverige beskrivs som en parallell till attacken i York riktades terroristernas våld i stor medvetenhet om den panik som detta skapar i samhället och ekonomin enbart och uteslutande mot civila män, kvinnor och barn. I den meningen var attacken inte urskillningslös, som Urban Ahlin tidigare sade. Vi ser tvärtom en ny terror både i detta mål och i skala. Det är en annan värld efter den 11 september. Det har visats med tragisk tydlighet att det finns organisationer och möjligen också stater som kan och vill skada världens demokratier. Dagens hot mot internationell fred och säkerhet klarar inget land att hantera på egen hand. Det är en viktig insikt för Sverige. Terrorn är ett gemensamt problem. En lång skala av åtgärder behövs.

Attackerna mot USA var krigshandlingar. Säkerhetsrådet har konstaterat att terrordåden var att se som hot mot internationell fred och säkerhet och att USA äger rätten till självförsvar, på egen hand eller kollektivt. I den allians mot terrorism som USA initierat ingår en rad muslimska länder, inte minst eftersom extremismen strävar efter makt i muslimska länder. Det är en aspekt som är bortglömd i den svenska debatten. De fundamentalister som använder våld i västvärlden är ett hot främst mot människor i sina egna länder. USA har i Kosovo, Kuwait och Bosnien försvarat muslimer mot övergrepp, etnisk rensning och folkmord. Det finns anledning att frukta att vi inte har sett slutet på terrorn. Händelserna den 11 september var inte isolerade utan hade föregåtts av en rad attacker mot amerikanska mål i t.ex. Afrika och USA under tidigare år. Dåden i USA planerades flera år i förväg, och kan därmed inte heller, vilket sagts i den svenska debatten, ha varit riktade mot George Bushs utrikespolitik, eftersom han inte ens var presidentkandidat när dåden planerades. Även om baserna fallit i Afghanistan och terrornätverket därmed försvagats finns aktiva celler i och utanför landet. Terrorn kan drabba också här. USA var en symbol, men vi kan också drabbas. Aktionerna som nu sker måste inriktas på att se till att terroristerna inte kan slå till igen. Det är naivt att som Vänsterpartiet tro att terrorn upphör av sig själv. Fru talman! Det är också en viktig poäng att det inte går att förklara terroristers agerande med västerländska politiska ögon, eftersom de per definition inte resonerar på det sätt som demokrater gör. Enskilda terrorister kan komma från många olika länder, men det är bara ett fåtal länder som aktivt stöder terrorister och därmed är medansvariga för dåden. Dessa länder ger terroristerna möjlighet att träna, ha baser, finansiera sin verksamhet och planera terror utifrån sina territorier. De länder som samarbetar med och understöder terrorismen är alla ickedemokratiska länder med stort internt förtryck och skriande sociala orättvisor. Terrordåden den 11 september utfördes inte av en organisation vars mål eller drivkraft det är att utrota fattigdom eller förtryck i världen. Tvärtom har civilbefolkningen i Afghanistan drabbats mycket hårt av denna organisations och dess medlöpares förtryck. Utveckling i ekonomisk eller annan mening är omöjlig att förena med hårt förtryck av civilbefolkningen, grova kränkningar av mänskliga fri och rättigheter, nedtryckning av kvinnor och krig. Terrorn kan inte hindras av biståndsinsatser, eftersom målet för terrorn inte är fattigdomsbekämpning. Däremot, men det är delvis en annan sak, är biståndsinsatser nödvändiga för att bygga upp drabbade länder och undanröja den fattigdom som utgör grund för folkligt stöd, för uppgivenhet och för extrema organisationer. Fru talman! Även om det bedöms som mindre sannolikt att terrorister i dag har tillgång till kärnvapen, trots vad de själva säger, så är risken att olika grupper får tillgång till kemiska och biologiska stridsmedel. Massförstörelsevapen är ett allvarligt hot i terroristers händer. Låt mig säga att det oroar mig att Sverige är på väg att ha ett försvar som varken fullt ut klarar den gamla tidens hot eller förmår att möta de nya med socialdemokratisk försvarspolitik. Vi ser att utöver de etablerade kärnvapenmakterna finns det ett antal länder som beräknas ha kapacitet att framställa kärnvapen. Risken för fortsatt spridning av kunnande och teknik också till terrornätverk eller skurkstater är reellt existerande. Det är befogat att USA och andra demokratier försöker skydda sig. Ett exempel på ett sådant skydd är skapandet av ett gemensamt försvar mot missiler med massförstörelsevapen. Efter den 11 september framstår behovet av ett försvar mot missilattacker från terrorister eller skurkstater ännu tydligare. Ett av argumenten mot ett sådant försvar har ju varit att ingen skulle vara dum nog att rikta massförstörelseattacker mot civila i västvärlden. Men detta har, tragiskt nog, visat sig vara i grunden fel. Kriget kan komma till hemmaplan, i Nordamerika eller i Europa, på ett sätt som för bara en kort tid sedan var otänkbart. Hittills har diskussionen om ett gemensamt missilförsvar fokuserats på hoten från missiler med just kärnvapen, men även kemiska och biologiska vapen kan hota civilbefolkningen. Det minns vi från En av regeringen förbisedd aspekt är att hot med massförstörelsevapen skulle kunna användas för att hindra och stoppa krishanteringsinsatser. Ett gemensamt missilförsvar handlar därför inte bara om att skydda våra länders civilbefolkning mot terrorangrepp. Lika viktigt är att hindra att FN, världssamfundet, och EU försätts i en utpressningssituation som omöjliggör krishanteringsinsatser och upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Skurkstater eller terrorister får inte tillåtas diktera villkoren för EU:s eller FN:s fredsinsatser, för då riskerar mandaten från FN:s säkerhetsråd att förbli ouppfyllda. Av denna anledning är diskussionen om ett gemensamt missilförsvar också i Sveriges intresse. Sverige har, som Urban Ahlin tidigare redogjort för, varit ett av de mer aktiva länderna vid internationell krishantering. I samarbete med Europa och Ryssland kan grunden för ett gemensamt missilförsvar finnas. President Bush har inbjudit "vänner och allierade", inklusive Ryssland, till en diskussion om ett gemensamt framtida heltäckande missilförsvar. Detta är det viktiga. Det är ju hur ett missilförsvar byggs och vilka som omfattas som avgör vilka effekterna politiskt blir av ett sådant missilförsvar. Regeringen måste vakna upp och se en ny värld där USA, Ryssland och världens demokratier också faktiskt har gemensamma säkerhetsintressen. Presidenterna Bushs och Putins deklarationer nyligen om en drastisk kärnvapennedrustning visar just detta. Det är paradoxalt att den svenska regeringens inställning till missilförsvar har varit betydligt mer avvisande och kategorisk än den ryska regeringens. Sverige ska inte söka bevara det kalla krigets terrorbalans och avvisa defensiva åtgärder för att försvara länder och befolkningar mot attacker med massförstörelsevapen. Missilförsvaret är, tvärtemot vad majoriteten skriver, ett svar på upprustning med massförstörelsevapen och missiler i omvärlden - inte en orsak till upprustning. Verkligheten har sprungit förbi ABM-avtalet i dess nuvarande form. USA och Ryssland har båda intresse av att revidera det. Det är också de som avgör avtalets framtid, inte Sverige. Det är ganska lätt att se det politiska intresse som Ryssland skulle kunna ha både av att se över avtalet och av att eventuellt bygga ett försvar tillsammans med Europa och USA. Det är orimligt att, som den svenska regeringen gör, a priori fördöma byggandet av ett missilförsvar. Fru talman! Behovet av en ny neutralitetskommission kvarstår. Våra farhågor inför problemen med regeringens alternativ till en ny kommission riskerar dessvärre att besannas. Majoriteten försöker bortse från att man i betänkande 2000/01:UU4 skriver följande angående neutralitetsutredaren Ekéus uppdrag: "För att tillgodose behovet av parlamentarisk insyn menar utskottet att det är viktigt att riksdagens partier ges möjlighet att följa utredningsarbetet t.ex. genom att en parlamentarisk referensgrupp knyts till utredningen i denna del." I direktiven står samma sak, att riksdagens partier ska ges möjlighet att följa utredningens arbete. På den borgerliga sidan konstaterar vi gemensamt att så har inte skett, trots vad majoriteten skriver. Utifrån detta kan följande konstateras: Antingen har utredningens arbete, trots att direktiven kom för mer än ett år sedan, inte kommit i gång ännu - då finns risken att det blir ett hastverk - eller också har utredningsarbetet fortgått men utan att partierna getts möjlighet att följa arbetet. Då är det ett brott mot direktivet. Något annat alternativ gives icke. Förutsättningarna för granskning av tiden mellan år 1969 och år 1989 måste vara lika goda som för den första neutralitetskommissionen. Det skulle innebära följande: · Utredningen bör vara en huvuduppgift för den som utreder. Så har nu inte varit fallet. · Utredningen måste ha ett starkt och tydligt mandat med ett brett stöd i riksdagen. Så har inte varit fallet. · Den tid som utredningen har till sitt förfogande måste vara tillräcklig. Så har inte varit fallet. · Också i övrigt måste de resurser som utredningen har till sitt förfogande vara rimliga. Regeringens alternativ till en ny neutralitetskommission motsvarar inte dessa krav. Också de orimligheter i hanteringen av frågan som socialdemokraterna demonstrerat riskerar att drabba utredningens trovärdighet. Vi sökte partiledaröverläggningar för att nå en bred enighet om formerna för en ny kommission - på det sätt som föregick den första neutraliteskommissionen, då direktiv och förutsättningar diskuterades mellan dåvarande statsministern Bildt och Ingvar Carlsson. Men socialdemokraterna avvisade detta. Därtill körde de över de borgerliga partierna i riksdagen i både form och sakfrågan. Trots att frågan inte ens var med på dagordningen för utrikesutskottets möte våren 2000 valde socialdemokraterna att under votering driva igenom att beslut skulle fattas. Där skulle man avvisa en ny kommission. Tidigare på våren 2000 bordlade utrikesutskottet frågan på socialdemokratiskt initiativ därför att man ville studera Rolf Ekéus direktiv innan frågan avgjordes i utskottet. Men eftersom Ekéus ännu inte hade fått några direktiv och regeringen närmast dagligen framträdde i medierna med nya besked om hur direktiven skulle se ut kunde socialdemokraternas studier av direktiven knappast ha varit slutförda när man ändå bestämde sig för att driva igenom beslutet. Riksdagen hölls i okunnighet. Varken utrikesutskottet eller riksdagen som helhet informerades om hur regeringen hade tänkt sig Ekéus utredning. Detta är inte acceptabelt. Det rimliga hade varit att utrikesutskottet hade fått veta hur uppdraget såg ut och fått veta förutsättningarna för utredningen innan ställning togs. Socialdemokraternas framdrivna beslut i utskottet framstår som ännu konstigare i ljuset av att yrkandet om neutralitetskommissionen ingick i ett större betänkande som bara preliminärjusterades och deljusterades våren 2000. Slutjustering skedde först i mars När det gäller hela denna soppa har det sedan låtit som att riksdagens majoritet valde att i stället för en ny neutralitetskommission förorda att ubåtsutredaren Rolf Ekéus skulle få ett vidgat uppdrag. I stället radiostyrdes majoriteten av regeringen. Ekéus utredning skulle ha varit färdig om några veckor, men utan att regeringen beviljat förlängning har det nu sagts att den ska komma i slutet av första halvåret 2002. Från den borgerliga oppositionens sida kommer vi att noga följa såväl dess former som dess innehåll.
Fru talman! Jag tänkte redovisa lite grann om ABM-avtalet och diskussionerna om ett missilförsvar. När Sten Tolgfors säger att den svenska regeringen varit hårdare i tonen mot USA än vad t.o.m. Ryssland har varit tycker jag att han tar till överord. Ryssland har faktiskt ibland hotat med att gå ur olika avtal. Man har försökt träffa överenskommelser med andra länder, allt för att sätta press gentemot USA och säga: Ni får inte bryta detta unilateralt. Så har Sverige inte gjort, utan vi har påtalat farhågorna kring ett unilateralt brytande av ABM-avtalet. Vad vi då främst syftat till är egentligen inte relationen Ryssland-USA och terrorbalansen där, utan det handlar om att ett brytande av ABM-avtalet också ger argument för Kina och andra att fortsätta med sin upprustning av sina kärnvapenarsenaler för att på det sättet kunna möta ett missilförsvar. Jag tycker att detta är en viktig fråga och menar att det är oerhört bra att Putin under den senaste tiden haft en lite annan inställning. Det är också bra att George W Bush sagt att han är beredd att ha en dialog och en diskussion om hur ett missilförsvar kan se ut i framtiden. Dock oroas jag. Jag delar alltså inte Sten Tolgfors fantastiska hyllning om att allting går så oerhört smärtfritt här. Vi har haft en mängd toppmöten mellan Putin och Bush där det innan sagts: Nu har man snart en lösning på detta. Nu kommer man att komma överens om ABM-avtalet. Nu har man snart kommit överens om än det ena, än det andra. Vi ser dock inget resultat av detta. Det finns ganska många oroande tecken på att det kanske inte är så enkelt att lösa de här frågorna. Ryssland kanske kräver en hel del för att kunna gå med på att man ska skrota ABM-avtalet. Visst är det i olika avseenden ganska obsolet. Ryssland och USA står inte mot varandra, som de gjorde en gång i tiden under terrorbalansen - det har Sten Tolgfors rätt i. Men en viss försiktighet tycker jag man ändå kan kräva.
Fru talman! Om det ändå hade varit så väl att Urban Ahlin hade varit korrekt i det han nu redovisade. Det står i majoritetens skrivning att utskottet ser därför positivt på att regeringen riktat en uppmaning till USA att ompröva projektet. Det är inte alls så att man från socialdemokraternas sida är försiktig. Man har försökt göra politik inte minst på hemmaplan av detta och vänt sig entydigt mot USA, och man har försökt diskontera den ryska reaktionen, som dessutom har gjorts på ett felaktigt sätt. Samtidigt noterar man i utskottets text att utvecklingen går ungefär den väg som jag redogör för, men man drar ändå slutsatsen att hela missilförsvarsdiskussionen ska avbrytas. Det är för mig fullständigt obegripligt. Man redogör för att president Putin har visat en försiktig förhandlingsvilja. Man redogör för att man har kopplat neddragningar i de strategiska kärnvapenarsenalerna till utvecklandet av ett missilförsvar. Man skriver att bägge parter har accepterat möjligheten att kombinera en revision av avtalet med neddragningar i de strategiska kärnvapenarsenalerna. Detta är precis vad vi moderater har försökt säga, att missilförsvaret när det gäller Ryssland och USA och särskilt ensidiga deklarationer för USA är förutsättning för nedrustning. Är man skyddad mot anfall behöver man ha mindre av andra slags förmåga. Socialdemokraterna har förnekat detta. Vi säger att missilförsvaret inte driver upprustning utan det är ett svar på upprustning som skett i en rad olika länder, jag behöver inte gå in på dem här och nu. Det är dessutom efter den 11 september högaktuellt därför att risken för anfall av massförstörelsevapen från terrororganisationer eller "skurkstater" dessvärre verkar mer reell nu än tidigare.
Fru talman! När man blandar in strategiska kärnvapen, visserligen gör man det i en del uttalanden om resolutioner, vill jag säga att lägg märke till att Bush långt innan han startade dialogerna med ryssarna sagt att han unilateralt är beredd att skära ned sitt kärnvapenprogram. Varför gör han det? Jo, han vill satsa pengarna på något annat. Putin är också i desperat behov av att dra ned antalet strategiska kärnvapen, för han vill också ha pengar till annat. Jag är inte alls säker på att missilförsvaret har med saken att göra. Det är en risk i att unilateralt bryta ABM-avtalet. Det är inte bara mellan Ryssland och USA det står. Det handlar också om global säkerhet. Det kan få effekter för Asien så att länder där känner sig tvingade att öka på sitt kärnvapeninnehav för att kunna klara ett hot mot ett missilförsvar som amerikanerna startat upp. Jag välkomnar den här dialogen och diskussionen. Jag hoppas att det också kommer väldigt bra utav den. Jag tycker intet att det finns anledning att redan nu utgå från att det kommer att bli så fantastiskt lyckat som Sten Tolgfors tror.
Fru talman! Det finns framför allt ingen anledning att utgå från att det kommer att bli så misslyckat som socialdemokraterna tror. Ni har ju fått fel på varje punkt som ni hittills har kritiserat. Om Urban Ahlin inte är säker på att nedrustningen har med missilförsvaret att göra, varför skriver majoriteten precis det jag har redovisat, att det finns en koppling mellan missilförsvaret och neddragning av de strategiska kärnvapnen och samtal mellan Bush och Putin? Detta går att läsa i betänkandet. Då tycker Urban Ahlin inte så som han har varit med och skrivit i betänkandet. Urban Ahlin säger att Bush neddragningar inte har med detta att göra. Han har själv talat i de termerna. Det har ni också redogjort för i betänkandet. Jag tycker att det är väldigt viktigt att invända mot Urban Ahlins formuleringar om hotet från ett missilförsvar i Asien - hot från ett försvar! Ett land som Folkrepubliken Kina har genomfört en ganska betydande kärnvapenupprustning de senaste åren med stor tysthet från den svenska regeringen, som annars är väldigt pigg på att kritisera just kärnvapen. Man har drivit ett avancerat missilprogram. Man kan i framtiden nå även den amerikanska kontinenten och Europa med sina missiler. Man har skaffat sig en MIRV kapacitet, och man har upprustat också vad gäller medeldistansrobotarna. Man har tidvis bedrivit en betydande missilupprustning i t.ex. Taiwansundet. Så talar Urban Ahlin i stället om hotet från kärnvapen, från Nordkorea eller Folkrepubliken Kina, om hotet från ett försvarssystem som är tänkt att skydda demokratier mot massförstörelsevapen. Det är verkligen uppochnedvända världen Men jag välkomnar det Urban Ahlin gör här i dag. Vad han försöker göra är att flytta positionen för socialdemokraterna från ett ensidigt och, tycker jag, ganska antiintellektuellt nej-sägeri som försvar av egentligen bara terrorbalansen från kalla kriget till att se mera av gemensamma möjligheter, se att det här handlar om nedrustning av strategiska kärnvapen, om försvar mot "skurkstater" och försvar mot terroristorganisationer och massförstörelsevapen. Låt oss bygga dialogen på detta i framtiden, Urban Ahlin.